Fru talman! I samtal med samtliga partiledare har vi diskuterat att vi under den period som Sverige har ordförandeskapet i EU ska vara överens. Det är vi om prioriteringarna för ordförandeskapet. Vi ska också försöka göra det till ett gemensamt svenskt ordförandeskap, inte ett ordförandeskap som bara gäller regeringen utan som gäller hela Sverige inklusive samtliga partier. Jag tycker också personligen att det är lite olyckligt att välja just den här tiden för att debattera EMU frågan, som ju delar svenska folket i två sidor. Här har vi en möjlighet att under ett halvår ha en väldigt aktiv roll för Sverige på världsscenen som företrädare för EU. Just under de sex månaderna kan vi väl undvika att ha den typ av politiskt gräl och politisk debatt som vi under andra tider väldigt gärna kan ha.
Fru talman! EMU-frågan finns inte med i den överenskommelse mellan partierna som utrikesministern hänvisar till. Jag är införstådd med att vi ska ha ett program som vi har diskuterat fram gemensamt och som vi ska fullfölja gemensamt. Men min och Vänsterpartiets uppfattning är att även EMU-kritiska organisationer och partier måste ha rätten att föra fram uppfattningar till allmänheten, alldeles oavsett om Sverige råkar vara ordförande i EU eller inte.
Fru talman! Vänsterpartiet och alla andra är i sin fulla rätt att argumentera och debattera kring precis vad de vill när de vill och självklart att föra fram alla argument mot EMU. Det som jag har sagt är bara att jag tycker att det är olyckligt att vi inte under den tid då vi faktiskt företräder EU på den internationella scenen och i EU kan visa att vi har ett gemensamt ordförandeskap. Just under dessa sex månader tycker jag att vi kunde avhålla oss från en debatt som enbart splittrar den svenska opinionen. Vi kan driva EMU-debatten före och efter ordförandeskapstiden, men jag har sagt att jag tycker att vi under sex månader kan försöka hålla sams mellan politikerna när det gäller EU-frågor.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till försvarsminister Björn von Sydow. Man sade att Skövde garnison hörde till vinnarna när försvaret skulle dra ned på verksamheten. Högkvarteret trodde att det skulle vara lätt att rekrytera officerare till Skövde från förband som läggs ned, men det har visat sig att så inte är fallet. Det anmäldes visserligen från början intresse från 150 officerare som var villiga att flytta till Skövde, men det blev hälften så många, 75. Det saknas i dag sammanlagt 145 officerare på de olika förband som finns i Skövde. Man har försökt att lösa det kortsiktigt med kommenderingar och med tillfälliga kontrakt för reservofficerare och värnpliktiga officerare. Även civilanställda har tagit en del jobb som officerare annars gör. Men det här är väldigt kortsiktiga lösningar och är egentligen inga lösningar alls. Många officerare på nedläggningsorter har i stället för militära jobb tagit civila jobb. Man kan säga att försvarsmakten har förlorat slaget mot det civila samhället. Jag vill fråga försvarsministern hur han ser på situationen med den stora officersbristen och om han har några förslag till lösningar. Det här är en generell fråga. Det gäller inte bara Skövde, även om jag tagit det som exempel.
Fru talman! Jag har också fått informationer om att det på några förband är brist på officerare, åtminstone med utbildning för den verksamhet som ska vara vid förbandet. På många förband genomför man därför kompletterande utbildning för att t.ex. omskola infanteriofficerare till andra tjänsteslag. Överbefälhavaren har också uppmärksammat detta. Han meddelade mig för några dagar sedan att han och högkvarteret avser att ta tag i obalanserna. Jag och han har samma bild som frågaren, nämligen att det i hög grad sammanhänger med den allmänna högkonjunkturen som råder i vårt land och att många officerare, särskilt med teknisk inriktning, är starkt efterfrågade på den civila arbetsmarknaden.
Fru talman! Jag tackar för svaret. En bieffekt är också att officerarna är rädda för framtiden. De vet inte vad nästa försvarsbeslut kommer att innebära och om även den tjänst som de har kommer att dras in och förbandet läggas ned. En annan bieffekt som är nog så viktig är att vi måste ha tillräckligt många och tillräckligt skickliga officerare om vi ska ställa upp för de åtaganden som vi har gjort när det gäller EU:s internationella krisstyrka. Som bekant kom vi lite sent till Kosovo häromåret. Har man inte ens befäl på hemmaplan är det väldigt svårt att också skicka folk till andra länder. Den frågan vet jag att man har diskuterat i officerskretsar. Det kan vara svårt att veta vilken typ av jobb man ska satsa på om man inte kan få möjligheten att resa utomlands och jobba i krisstyrkan utan måste finnas kvar på hemmaplan för att förbandet över huvud taget ska finnas kvar.
Fru talman! De besök jag har gjort i t.ex. Göteborg och Halmstad visar på just behovet av att ibland kompletteringsutbilda. Jag tror att det är vad man gör. En annan del är att vi med överbefälhavarens förslag som underlag också låter, som står i budgetpropositionen, officersrekryteringen ligga på en hög nivå under de kommande ett á två åren för att därigenom tillföra unga officerare. Därigenom kan vi klara de långsiktiga strukturfrågorna. Någon motsättning mellan tjänstgöring hemma och i utlandsstyrkan anser jag inte att det finns. Tjänstgöring i utlandsstyrkan ska vara en helt naturlig del i tjänsten och karriären. Den ska ingå - jag hoppas också att det sker i fullaste samförstånd med officerare och deras organisationer - i den normala karriären.
Fru talman! Min fråga är till näringsministern. Staten satsar 500 miljoner på ett samarbete med bilindustrin. Pengarna ska gå till forskning och teknik som minskar fordonens miljöpåverkan. Men över 80 % av de pengar som staten och bilindustrin har fördelat går till projekt som har pågått i upp till 20 år.
Fru talman! I det här projektet lägger bilindustrin ned ungefär 1,4 miljarder och staten 500 miljoner, dvs. totalt, om jag inte missminner mig, 1,9 miljarder. Det handlar om ny teknik, även om det sedan finns gammal teknik bakom. Jag vet att det när det gäller motorer handlar väldigt mycket om att utveckla mer miljömässiga motorer. Det handlar mycket om den typen av teknik. Bakom sådan teknik kan finnas gamla projekt och, om jag använder det uttrycket, teknik som är gammal. Men med detta som grund ska man utveckla en ny teknik som handlar om framför allt miljön.
Fru talman! Saab har utvecklat kompression i 20 år. Volvos nya dieselmotor är i tillverkningsskedet, förutsatt att Ford är med på det. Partikelfällor för dieselmotorer i personbilar tillverkas redan i Frankrike. Kan ministern ge exempel på nydanande teknik i dessa satsningar?
Fru talman! Det handlar när det gäller utveckling av dieselmotorn väldigt mycket om att utveckla en motor som gör att man får ned antalet partiklar och en miljömässigt bättre motor. Det är väldigt viktigt att Sverige inom bilindustrin har en teknik som ligger i framkant och därmed kan konkurrera på de områden där svensk bilindustri har varit väldigt duktig, dvs. inom miljöområdet. Det är vad det handlar om.

Fru talman! Finansministern talade nyss om att energiskatten var till för att minska utsläpp av skadliga ämnen. Jag har tidigare hört honom med ökat engagemang och med värme tala om klimatfrågan. Man får därför anta att även det ligger bakom. Fru talman! Finansministern uttalar i finansplanen på s. 35 ambitionen och målsättningen att inkludera också biobränslena i basen för energiskatter. Jag undrar på vilket sätt det är ett led i en grön skatteväxling.
Fru talman! Utöver de konkreta förslag om grön skatteväxling som vi har i höstens budgetproposition är vår avsikt också att komma tillbaka med frågan om energibeskattning under hösten. Det finns sedan tidigare ett väldigt bra betänkande kring skatteväxlingen. Det har funnits en stor uppslutning från alla politiska partier om principerna bakom den gröna skatteväxlingen. När det sedan ska översättas till olika enskilda energislag är det viktigt att man får en genomgång av hela området. Den ambition vi har är att senare under hösten kunna presentera ett sådant samlat material. Man får då ta ställning till vilka delar som kan komma att ingå i framtiden i skatteväxlingen.
Fru talman! Det borde vara en ryggmärgsreflex att förstå att man inte ska belasta bioenergi med nya skatter om man vill åstadkomma en grön skatteväxling. Det behöver man väl inte så många funderingar kring. Sedan är det bra att finansministern pekar på den utredning som Skatteväxlingskommittén gjorde. Jag hade förmånen att sitta i den kommittén tillsammans med Jan Bergqvist och några andra här i kammaren. Vi tittade just på den fråga som finansministern pekar på. Vi sade följaktligen i utredningen: Särskild uppmärksamhet bör ägnas den eftersträvade ökningen av biobränslen. Då är min fråga: Hur leder det resonemanget till att öka användningen av biobränslen om man lägger ökad skatt på dem?
Fru talman! De principer som fanns i Skatteväxlingskommitténs betänkande, och som alla partier i stort har anslutit sig till, är också grunden för det material som vi tar fram i Finansdepartementet under hösten om energibeskattningen. Det är alldeles klart att syftet är att se till att vi kan lägga skatt på sådan energi som ur miljösynpunkt ger de största skadorna. Det ingår naturligtvis i vår värdering när vi går igenom olika typer av energislag att både skapa en likformighet i energibeskattningen och också göra belastningen störst på de områden där vi ser stora bekymmer.
Fru talman! Jag har en fråga till näringsministern. Just nu fördelar en myndighet under Näringsdepartementet tillstånden att operera den tredje generationens mobiltelefoni. Varje sådant tillstånd är värt flera miljarder för dem som får det. Vi har föreslagit att det ska ske i form av en auktion och varnat för en politisk process. En av dem som sökt tillstånd är Jan Stenbeck. Jag vill mot bakgrund av en uppgift fråga näringsministern om det är sant att näringsministern häromdagen bad Jan Stenbeck att rädda en socialdemokratisk tidning i Malmö.
Fru talman! Själva hanteringen av den nya mobiltelefonin sköts av en myndighet - PTS, Post och telestyrelsen. Det är beslutat om här i riksdagen att det skulle gå till väga på det sättet. Man har valt att inte göra en upphandling därför att man anser att de pengarna då skulle belasta själva mobiltelefonin - det skulle belasta kunderna. Det skulle också vara hindrande för konkurrens och för en snabb marknad. Därmed förhåller det sig så att detta är ingen politisk process. Det är PTS som avgör detta efter de regler som har fastställts här i riksdagen. När det sedan gäller den andra frågan så är det ingen fråga som behandlas av Sveriges regering. Detta har skötts genom kontakter mellan det socialdemokratiska partiet och Stenbeck. Många har varit inblandade, och det är framför allt vår partisekreterare som har handlagt frågan.
Fru talman! Sanningen är alltså att näringsministern under det att processen pågår har tagit kontakt med Jan Stenbeck och bett honom rädda den socialdemokratiska tidningen Arbetet. Om det är sant - och jag tolkar näringsministern så - är inte detta en pyramidal omdömeslöshet?
Fru talman! De kontakter som har förevarit när det gäller tidningen Arbetet har efter vad jag vet förevarit med det socialdemokratiska partiet och med partisekreteraren. Därvid vill jag också säga att jag självfallet talar med Stenbeck, som jag talar med Wallenberg och andra. Men själva kontakterna när det gäller frågan om tidningen har alltså skötts av det socialdemokratiska partiet.
Fru talman! Är alltså uppgiften i dagens utgåva av tidningen Resumé om att samtalet till Stenbeck blev Arbetets räddning, som syftar på ett samtal mellan näringsministern och Jan Stenbeck, helt grundlös - eller är den inte helt grundlös?
Fru talman! Detta är en spekulation. Leijonborg får vända sig till den socialdemokratiske partisekreteraren. Det är han som sköter detta. Det är det ena. Det andra som jag vill säga gäller de kontakter som Sveriges näringsminister självfallet har med olika företrädare för näringslivet. De kan inte blandas ihop med den myndighetsutövning som vi sköter. Där finns väldigt starka gränser. Och just den här frågan sköts inte av Björn Rosengren, utan den sköts av
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till vice statsminister Lena Hjelm-Wallén. För ungefär en vecka sedan anordnade ett gäng - ett par hundra - ungdomar i Malmö en demonstration. Man ville ha en liten fest på gator och torg. De möttes av fullt stridsberedd polis och helikopter i luften. Demonstrationen urartade. Jag var inte där, så jag vet inte varför den gjorde det. I dagarna har vi sett helt andra demonstrationer, där åkeriägare och andra demonstrerar och ganska fritt får lov att blockera hamnar och liknande.
Fru talman! Som privatpersoner kan vi, både riksdagsledamöter och regeringsledamöter, säkerligen ha synpunkter på polisens arbete. Men jag tror att vi ska avhålla oss från att lägga oss i det direkt verkställande arbete som polisen gör - eller jag inte bara tror, utan jag menar att det är väldigt viktigt. Det är polisens skyldighet att själv bedöma situationen vad gäller ordningens upprätthållande, och sedan naturligtvis också att dra slutsatser av vad man har gjort i den prövning i efterhand som sker. Det gäller både det som skedde i Malmö, där det var en väldigt stark insats, och lastbilsdemonstrationerna, där man inte har gjort så stora insatser. Det gäller att efteråt se hur detta står i relation till varandra och vilka slutsatser polisen själv drar av det. Men jag skulle alltså vilja rekommendera att vi som politiker avhåller oss från att tala om för polisen hur den ska agera.
Fru talman! Jag delar naturligtvis vice statsministerns uppfattning om att det inte är vår sak att agera polis eller att säga till polisen hur den ska agera. Men det är trots allt denna kammare och regeringen som stiftar lagar och beslutar om hur det ska fungera i samhället. Det är också vi som ger medel till polisens samverkan. Min fråga handlade mer om hur man ska återupprätta förtroendet för polisen hos de här ungdomarna i Malmö. Det är nämligen den känslan jag har fått hemifrån - man litar inte på polisen längre. Det som händer nu innebär ju att man ytterligare försvårar det hela när det gäller att lita på polisen, med de effekter som det här har fått. Därför undrar jag på vilket sätt vice statsministern och regeringen är beredda att göra någon insats för att återupprätta förtroendet för polisen hos de ungdomar i Malmö som nu har drabbats.
Fru talman! I mitt svar vill jag också framhålla att det är viktigt att även polisen som myndighet hela tiden analyserar sitt eget agerande. I polisens agerande handlar det inte bara om att bekämpa brott, reda ut brott och upprätthålla ordningen, utan också om att skapa ett förtroende hos allmänheten - där inte minst ungdomen är väldigt viktig. Därför utgår jag ifrån att t.ex. polismyndigheten i Malmö i sin analys av det som skedde där ordentligt tänker över hur man ska kunna bygga upp ett förtroende där det eventuellt har kommit att brista genom den senaste tidens händelser.
Fru talman! Jag har en fråga till näringsministern. Det är svårt att rekrytera kompetent arbetskraft till de praktiska yrkena i dag. Medelåldern är hög på sadelmakare, svetsare, smeder och andra, och man är orolig för pensionsavgångar. Likväl har vi svårt att få detta att stämma överens med de utbildningar som finns. I Stockholms stad har man ett försök med en utbildning som också finansieras av EU-medel, men där får inte de studerande några studiemedel. Min fråga gäller huruvida ministarna på Näringsdepartementet samverkar med ministrarna på Utbildningsdepartementet för planering av utbildningar och hur de kan motsvara arbetsmarknadens behov.
Fru talman! Här handlar det mycket om att få ungdomarna intresserade av de linjer som finns på ungdomsskolan. Om man inte klarar den rekryteringen så delar jag uppfattningen att vi kommer att hamna i en situation där vi får brist. Det handlar alltså dels om att få ett större engagemang och att visa de här yrkenas betydelse, dels om att tillse att den arbetsmarknadsutbildning som vi har också kompletterar det hela när det gäller de här yrkena. Vi har i dag en oerhört snabb tillväxt i Sverige. Vi kan inte direkt avläsa - åtminstone inte så tydligt som man brukar kunna göra när man har en snabb tillväxt - att det finns s.k. flaskhalsar. Men vi kan se flaskhalsar inom de s.k. licensyrkena. Det gäller elektriker och det gäller svetsare med speciell legitimation etc. Självfallet tror jag att om vi inte ser upp så kommer vi att få se detta också inom den typ av yrken som nämns här.
Fru talman! Jag tackar för det svaret. Ändå vill jag påpeka just detta behov av att mitt i en tillväxtperiod, när vi behöver många högutbildade människor inom akademiska yrken, så kommer också vårt samhälle fortfarande att kräva restaurangpersonal, personal som ska föra kommunikationsmedlen osv. Det skulle vara intressant om det fanns någon utredning på gång om vad det är för behov och omloppstid vi behöver för att rekrytera yrkeskompetens till de här yrkena. I dag har vi ju ingen automatisk utbildningsväg från gymnasiet till denna typ av kompetens som behövs för praktiska yrken, men vi har en väg till universitet. Därför är det intressant om det sker en samordning och diskussion i de här lägena.
Fru talman! Man kanske inte riktigt ändå ska måla bilden så mörk. Branscherna själva står ju för mycket av den här utbildningen. Det sker ett samarbete mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivarna inom respektive bransch. Vi har ju också en yrkesteknisk högskola, och en hel del utbildningar. Men jag delar den här uppfattningen. Detta är något som jag självfallet ska ta till mig. Vi bör nu inte bara titta på och fokusera på högskolan och universiteten, utan även på de här yrkena. Jag kan säga att regeringen ska göra det och följa detta noga.
Fru talman! Jag har en fråga till utrikesministern. I budgetpropositionen läser jag om alla de insatser som regeringen gör för barnen och barnens rättigheter både i Sverige och utanför vårt lands gränser. Men samtidigt blir jag förtvivlad när jag hör om alla de barn som tvingas till tvångsarbete, förvägras utbildning eller tvingas bli gatubarn. Min fråga till utrikesministern är därför: Vad anser utrikesministern att vi kan göra för de fattiga och förtryckta barnen, utöver det som vi redan gör i dag?
Fru talman! Sverige har ju spelat en väldigt aktiv roll när det gäller barnens situation. Vi har drivit frågorna väldigt hårt i FN, vi har tagit upp dem direkt med olika berörda länder och vi har också i olika sammanhang inom EU tagit upp vad vi gemensamt kan göra för att förbättra barnens situation. Jag tror att vi måste förstärka det arbete som vi redan gör. Det gäller bl.a. att utveckla biståndet. Vi gör ju också en kraftig satsning på biståndet i årets budget för att kunna hjälpa dem som har det allra svårast, och däribland barnen. Vi försöker dessutom att aktivt angripa dem som försöker utnyttja barn vare sig det handlar om rekrytering av barn som soldater eller t.ex. sexhandel med barn, som tyvärr också förekommer i rätt stor skala. Sverige försöker att agera på alla dessa områden för att hjälpa barnen till ett positivt liv och naturligtvis också för att komma till rätta med dem som försöker att utnyttja barns svåra situation.
Fru talman! I riksdagens protokoll från den 14 oktober förra året säger finansministern: "Jag har sagt, och det kan jag gärna upprepa, att regeringen självfallet inte kommer att föreslå några extrema höjningar av fastighetsskatten." Den genomsnittliga höjningen av fastighetsskatten i Vaxholm - den genomsnittliga, fru talman - ligger på 7 000 kr. I Lysekil ligger den kanske på 4 000 kr. Det innebär att det kanske både är det dubbla och tredubbla i enskilda fall. Anser finansministern att han lever upp till sitt uttalande från den 14 oktober förra året om att det inte ska bli tal om extrema höjningar?
Fru talman! Det tycker jag att jag gör i allra högsta grad. Om man hade haft det nuvarande fastighetsbeskattningssystemet och låtit de nya fastighetstaxeringsvärdena slå igenom för nästa år hade det inbringat 10 miljarder kronor i nya inkomster till staten. Det förslag regeringen nu lägger fram innebär att det inte kommer in en enda ny krona till staten, dvs. vi tar inte ut några nya inkomster i statlig fastighetsskatt generellt sett. Det förslag som nu ligger är dessutom så avvägt att det innebär både sänkningar av skatten på småhus och sänkningar av skatten på hyreshus och bostadsrätter. Dessutom har vi ett förslag om en begränsningsregel just för att undvika de här extrema höjningarna för vanliga hushåll.
Fru talman! Finansministerns svar i kammaren här i dag visar på en häpnadsväckande okänslighet för de enskilda medborgarnas situation. Finansministern ser bara detta i ett makroperspektiv och glömmer den enskilde. Jag konstaterar att svaret är ett besked. Finansministern betraktar inte en höjning på kanske 7 000, 10 000 eller 14 000 kr från ett år till nästa som extrem. Vid nästa allmänna småhustaxering om ett par år när basvärdena höjs kan de här husägarna räkna med ytterligare höjningar. Det är ju ett besked, om än ett tragiskt sådant.
Fru talman! Av olika skäl har taxeringsvärdena frysts de senaste åren. Det har alltså inte skett någon uppjustering. Om man väntar tre år, som vi har gjort, med att göra en justering av taxeringsvärdena får man en viss ketchupeffekt. Det är för att förhindra att den blir ännu starkare som vi nu föreslår att vi sätter det här systemet i verksamhet. Jag vill erinra om att vi också föreslår en rad skattesänkningar i budgetpropositionen, t.ex. kompensation för egenavgifterna, höjt grundavdrag och en del andra skattesänkningar. Jag tror att det faktiskt kommer att sluta på plus för de allra flesta medborgarna även efter fastighetstaxeringen och dess skattekonsekvenser.

Fru talman! Posten genomgår nu stora strukturella förändringar. Det grundas i att allt färre går till postkontoren. Nu gör man den förändringen att man går från postkontor till post i butik. Det kommer att innebära att vi får fler postpunkter, som man säger på postspråk, där man kan utföra mer postala tjänster. Vi kommer således att få någonting som är mycket bättre för oss medborgare som vill ha posttjänster utförda. När det gäller frågan om kassaservice har vi en lagstiftning som säger att staten ska tillse att det finns kassaservice i stort sett överallt i Sverige. Det ska vi också tillse. Jag kommer att återkomma med hur det exakt ska se ut. Först måste vi veta exakt vad kassaservice är. Sedan ska vi tillse att sådan kommer att kunna upprätthållas på minst samma nivå som i dag när det gäller Postens service.

Fru talman! Som jag sade är det så att vi har skyldighet att upprätthålla kassaservice enligt den postlag vi har. Det ska vi göra. Hur det exakt ska gå till kan jag inte säga. Jag tror att det finns 2 700 lantbrevbärare i dag. Det låter väldigt mycket. Det är i alla fall någonting i den storleksordningen. De upprätthåller nu den här kassaservicen. Man kan säga att de som bor glesast, de som man normalt sett skulle säga har den sämsta servicen, har faktiskt den bästa servicen just genom att lantbrevbärarna upprätthåller kassaservicen. Hur det sedan ska se ut på andra ställen, om det ska vara en bank, genom ATG, post i butik eller liknande, vill jag återkomma till. Men vi ska upprätthålla kassaservicen.

Fru talman! Min fråga riktar sig till vice statsministern. I dag har 27 000 namnunderskrifter från Amalgamskadeförbundet överlämnats. Jag undrar på vilket sätt regeringen kommer att tillgodose deras önskemål om en förbättrad amalgamsanering.
Fru talman! Frågan om amalgam återkommer ständigt. Även om vi försöker flytta fram positionerna finns det alltid de som tycker att det ska göras mer. Om det nu kommer en så stor samling namnunderskrifter till socialministern så småningom, är jag övertygad om att det ytterligare kommer att stimulera socialministern att arbeta med den frågan. Men exakt hur den diskussionen ska ske tror jag att man får ta upp direkt med socialministern.
Fru talman! Kan jag tolka vice statsministerns svar som att de amalgamskadade personernas hälsa kommer att beaktas?
Fru talman! Det är väl ändå självklart att det måste vara utgångspunkten både för vad man gör ur normal medicinsk aspekt och vad vi politiker sammantaget måste göra. Vi vet ju att det i denna fråga råder olika åsikter, så riktigt hur det ska gå till kan jag inte uttala mig om nu. Men jag vet att man hela tiden flyttar fram positionerna och att vi naturligtvis måste lyssna på dem som har skador av amalgam.
Fru talman! Jag har en fråga till försvarsministern. Det råder stor enighet i riksdagen om att Sveriges förmåga att snabbt kunna delta i fredsfrämjande insatser ska öka och att inriktningen ska vara att en insats ska kunna verkställas inom ca 30 dagar efter beslut. Den här processen kan ta olika lång tid. Utifrån Kosovoerfarenheten förra året anser jag att verksamheten bör effektiviseras för att komma i gång så fort som möjligt. Då kommer bl.a. finansieringsfrågan upp. I försvarsutskottet diskuterade vi detta väldigt mycket inför försvarsbeslutet i våras. Bl.a. utifrån kristdemokraternas initiativ vill utskottet att regeringen ska återkomma med sin syn på hur det här ska struktureras upp. Hur tänker regeringen lösa den framtida finansieringen? Jag tror att det är en väldigt viktig sak inför framtiden.
Fru talman! Det är en viktig fråga och lösningen går successivt framåt. Under de anslag som vi redovisar inför år 2001 finns det vissa förändringar. Vi redovisar hur Försvarsmakten ska bygga upp förband, huvudsakligen genom att använda anslag för övningsoch utbildningsverksamhet, men även med materielförsörjning. Det sker nu uppbyggnad av förband materielmässigt, inriktat på just internationell verksamhet. Det anslag som vi har för utlandsstyrkan kommer enligt regeringens förslag att uppgå till 1 miljard kronor för nästa budgetår. Det är det som regeringen vill redovisa för riksdagen inför det kommande året. Jag vill också säga att den här frågeställningen är en av dem som jag avser att ta upp och redan har tagit upp vid de informella försvarsministermöten som vi har i EU-kretsen. Det måste ju finnas en klarhet inom EU när dess styrka ska kunna användas.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag ser positivt på det. För 2001 anslår regeringen alltså 1 miljard utifrån de insatser som nu pågår på Balkan. Det ser jag som ett rimligt tillskott. Men när man läser siffrorna för 2002 ser man att det då anslås 904 miljoner. Nu vet vi inte vilka insatser som kan efterfrågas från svensk sida år 2002, det är jag fullt medveten om. Men vi har en hög ambitionsnivå. Resultatet av denna ambitionsnivå kan naturligtvis bli att det återigen blir en försenad insats. Att fatta beslut om en insats och sedan försöka lösa finansieringen anser jag inte vara bra. Det kan urholka annan verksamhet. Jag tolkar försvarsministerns svar som att det kommer att bli någon form av struktur för hur det här ska fungera effektivt i framtiden.
Fru talman! Det är riktigt att vi håller på att forma en struktur. Den påverkas naturligtvis en hel del av vårt engagemang inom EU:s gemensamma utrikesoch säkerhetspolitik, men även av att vi effektivt ska kunna stå till förfogande i operationer som t.ex. sker direkt inom ramen och på uppdrag av Förenta nationerna. Jag vill också säga att det även handlar om den förberedelse som kan göras inom Försvarsmakten. Överbefälhavaren har meddelat mig att han lika väl som man övar andra funktioner, t.ex. beredskapsfunktionen, den territoriella integriteten i det försvar vi har för vårt eget land, också avser att genomföra olika former av övningar för att se till att de förband vi anmäler är tillgängliga under de tidsförlopp som vi anmäler dem till. Jag anser att det är viktigt att ÖB gör på det här sättet för att vi inte ska komma i svårigheter.
Fru talman! Min fråga rör näringsministerns senaste arbetsplats, Länsstyrelsen i Norrbottens län, som har fått i uppdrag att vara samordnare i Strukturfondsdelegationen. Herr Rosengrens efterträdare Kari Marklund är ordförande i Strukturfondsdelegationen, en delegation som ska fördela EU-medlen inom mål 1. Regeringen har utsett ledamöter och ersättare. Samtidigt har man skapat en ny förordning där man säger att Strukturfondsdelegationen avgör frågor inom sitt eget ansvarsområde. Det tycker jag är bra. Men sedan står det: För att stöd ska kunna beviljas krävs enhällighet. Man har alltså tillsatt ett antal politiker, men man har kringgärdat dem så att de måste vara eniga för att de ska kunna fatta beslut. Min fråga är: Är den här något ovanliga beslutsordningen en följd av bestämmelser inom EU?
Fru talman! Så är det icke. Själva grunden för detta är helt enkelt att det är viktigt att man når enighet, eftersom det man ska göra här är att företräda sin region. I det här fallet är det Västerbotten och Norrbotten. Man ska fördela en mängd pengar, och man ska också hitta medfinansiärer. Tanken är att man ska försöka ena sig om hur man ska använda pengarna. Många gånger är de kopplade till de s.k. tillväxtavtalen. Detta är själva styrkan. Här finns både politiker och ämbetsmän med. Bakom den här strukturen finns också parter. Det har visat sig, och det är min erfarenhet från den tid jag var landshövding i Norrbotten, att när vi skapade enighet, när vi kom överens om att den här vägen ska vi gå, fanns det också en väldig styrka bakom detta. Det är själva tanken.
Fru talman! Jag är medveten om det arbete som pågår både inom länsutvecklingsavtalen och inom strukturfondsarbetet i Norr och Västerbotten. Men min fråga riktar sig mer mot det nya som jag tidigare inte känner till i en förvaltningstradition i Sverige, att regeringen utser politiska representanter från olika politiska partier och samtidigt kringgärdar det arbete de ska utföra med en förordning som tvingar dem att vara överens för att de ska få resurser till åtgärder. Jag vill formulera frågan till näringsministern på det här viset: Är detta en förordning som gör Strukturfondsdelegationens arbete lättare och ger den en väg att komma framåt i sitt arbete?
Fru talman! Hittills har vi i alla fall den erfarenheten att det här har fungerat väldigt väl. Hittills har vi också vid de diskussioner vi för med de berörda fått uppfattningen att det här är ett väldigt bra sätt att arbeta på. Skulle det visa sig att det här är kontraproduktivt i betydelsen att vi inte får fram bra förslag, får man självklart se över detta. Men hittills vill jag säga att det har fungerat bra. Jag har också här redogjort för vilken tanke som ligger bakom detta.
Fru talman! För mig blir regeringens hantering av frågan om en ny neutralitetskommission alltmer svårbegriplig. En sådan har avvisats av socialdemokraterna med hänvisning till Rolf Ekéus framtida utredning. Försvarsministern informerade riksdagen för en tid sedan om hans utredning, och då handlade det om att studera ubåtskränkningar efter 1980. Sedan har regeringen i medierna talat om andra saker, att ge Ekéus tilläggsdirektiv under sommaren som har gått för att också studera säkerhetspolitiken från 1969 och framåt. Man har också kunnat läsa uttalanden om att Ekéus skulle få sällskap av ytterligare ett antal experter. Men riksdagen har inte informerats om detta, och inga direktiv har såvitt jag har kunnat se kommit till När kommer direktiven till Rolf Ekéus? Det har hittills varit fyra statsråd som har uttalat sig i den här frågan i massmedierna, varav tre är här i dag, så jag vet inte riktigt vem som ska besvara frågan.

Fru talman! Jag tycker att Sten Tolgfors skulle kunna göra det enkelt för sig och faktiskt läsa de preliminärt antagna synpunkterna som finns i utskottsbetänkandet. Där inhämtade ju utrikesutskottet hur regeringen hade tänkt sig att hantera den här frågan. Där står det att vi tänker börja med ubåtsfrågan, men sedan ska mycket snabbt också den större frågan ta vid, dvs. en säkerhetspolitisk granskning. Däremot vill vi inte i regeringen, och inte heller utskottsmajoriteten, noterar jag, gå Tolgfors motion till mötes. Där handlar det nämligen bara om att ifrågasätta allting bakåt. Jag tycker att vi har anledning att vara stolta över vår alliansfria historia.
Fru talman! Nu är det ju inte så att regeringen har att bedöma mina motioner, utan vad jag frågar efter är ett besked som baserar sig på bl.a. vice statsministerns egna uttalanden. Vi blev utlovade direktiv under sommaren, och utskottets ställningstaganden baserar sig bl.a. just på detta - att det skulle komma direktiv. Dessa direktiv har inte kommit, och då frågar jag: När ska de komma? Min motion har väldigt lite med den frågan att göra, vill jag hävda. Det andra som jag tycker är intressant är att regeringen bryter mot en tradition i svensk säkerhetspolitik, dvs. att föra samtal mellan partierna och partiledarna om den här typen av stora och övergripande frågor. Så skedde t.ex. mellan Bildt och Ingvar Carlsson inför den första neutralitetskommissionen. Den här gången har man blankt avvisat det, och väljer att med en ganska smal majoritet köra över en stor del av riksdagens ledamöter. Jag vill fråga regeringen: Kan man inte ändra detta, och vara beredd att söka samtal i en sådan viktig fråga? I det här skedet handlar det inte om att göra vägval för framtiden, utan om att få en korrekt och genomgripande beskrivning av hur neutralitetspolitiken bedrevs efter november 1969, när den första kommissionen avslutade sitt arbete.
Fru talman! De båda direktiven, både det som handlar om ubåtarna och ubåtskränkningarna och det som handlar om den säkerhetspolitiska granskningen är under beredning. De kommer strax. Jag vill också gärna säga att det säkerhetspolitiska området är ett område där vi gärna vill ha samförstånd. Men man kan inte börja en sådan diskussion i lugn och sansad ordning med den motion som Sten Tolgfors faktiskt skrev, och som är synnerligen polemisk. Det är fel sätt att börja ett samtal på.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat statsrådet Lars-Erik Lövdén vilka åtgärder han avser att vidta för att bereda frågan om sänkt byggmoms. Arbetsfördelningen inom regeringen är sådan att jag ska besvara denna fråga. I samband med skattereformen 1990-1991 gjordes mervärdesskatten mer generell, och skatteplikt för byggande, fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel infördes. Redan dessförinnan beskattades dock byggandet men särskilda s.k. reduceringsregler tillämpades. Reglerna innebar att ersättning för byggentreprenader delvis undantogs från mervärdesskatt - enbart 20 eller 60 % togs upp till beskattning. Systemet medförde dock stora tillämpnings och kontrollproblem, inte minst i fråga om gränsdragningen mellan byggentreprenader respektive tillhandahållande av byggmaterial och produkter av olika slag. Denna typ av gränsdragningsproblem uppstår när särreglering och undantag av olika slag används inom mervärdesskatteområdet. Det leder oundvikligen till svårigheter vid tillämpning och kontroll. Problemen känns igen från de områden där en reducerad skattesats används i dag. Trots att dessa områden inte alls är av så komplex natur som byggsektorn uppstår samma slags svårigheter vid tillämpningen. Hänsyn måste också tas till den EG-rättsliga mervärdesskatteregleringen. Enligt denna är det inte möjligt att reducera mervärdeskattesatsen på byggkostnader generellt. En sänkning av byggmomsen skapar alltså olika problem, skatteadministrativa och i förhållande till EU-rätten. Frågan är också om en sänkning av byggmomsen är det mest effektiva sättet att åstadkomma en sänkning av byggkostnaderna. I detta sammanhang vill jag erinra om de bedömningar som Byggkostnadsdelegationen gjort och som Ulla-Britt Hagström refererar till. Delegationen tar bl.a. upp betydelsen av en förbättrad konkurrens i byggsektorn. För bostadsbyggandet, liksom för nyinvesteringar i allmänhet, är ränteläget en viktig faktor. De senaste årens framgångsrika sanering av de offentliga finanserna har bidragit till sjunkande räntor. Därmed har också villkoren för bostadsbyggandet förbättrats. För nyproduktionen av bostäder är för övrigt också utformningen av fastighetsskatt och räntebidrag betydelsefull. Fastighetsbeskattningskommittén har föreslagit en samtidig avveckling av fastighetsskatten på hyreshus och av räntebidragen. Enligt kommittén bör eventuella stöd till nyproduktionen i stället ske genom någon form av investeringsbidrag. I sitt fortsatta arbete kommer regeringen att pröva dessa förslag. Jag vill också påminna om att regeringen i budgetpropositionen för 2001 föreslagit en sänkning av fastighetsskatten för hyreshus till 0,7 %. Sammanfattningsvis anser jag alltså att en särreglering inom mervärdesskatteområdet inte är någon lämplig metod för att minska byggkostnaderna. Mot denna bakgrund och med beaktande av att en sänkning av momsen inom byggsektorn medför ett avsevärt skattebortfall avser jag inte att vidta några särskilda åtgärder för att bereda frågan om sänkt byggmoms.
Fru talman! Jag vill tacka finansminister Bosse Ringholm för det raka svaret på min interpellation om sänkt byggmoms. Svaret är tyvärr ett tydligt nej. Men då jag vet att analyser, diskussioner och nya fakta även kan få en beslutsam finansminister att ändra sig vill jag ta upp ett resonemang i denna fråga. Regeringen tycks göra allt för att värna skötebarnet allmännyttan, för att sedan ge upp övrig bostadspolitik. Bostadsbyggandet har varit mycket lågt de senaste åren. Antalet påbörjade lägenheter har enligt Statistiska centralbyrån uppgått till i genomsnitt 12 000 årligen under åren 1993-1998. Under år 1999 påbörjades hus med ca 15 000 bostadslägenheter. Men det redovisas i dag bostadsbrist i 45 kommuner. Ytterligare ett tjugotal kommuner redovisar bostadsbrist i centralorten eller i innerstaden. Störst är problemen i Boendekostnaderna har ökat. Regeringens tjurighet att inte låta taxeringsvärdena förbli frysta kommer att göra att flera får lämna hus och hem. Regeringen gör ett positivt drag - går ut med investeringsbidrag till studentbostäder, vilket vi kristdemokrater har agerat för nu under två års tid. Regeringen tycks dock som helhet ha bestämt att bostäder ska vara en mjölkkossa åt staten. Fastighetsskatterna, som kom till för att möta statens utgifter för subventioner, hålls kvar, trots att subventionerna upphört. De är såväl ologiska som orättvist uppbyggda - även om de nu sänks till 0,7 % för hyreshus, vilket givetvis är positivt. För nybyggnationer uppgår skatter och avgifter till mer än 60 % av kostnaden. Vi håller på att skapa en bostadsskuld som våra barn får ta hand om. Vi utnyttjar och sliter de bostäder som tidigare generationer har byggt. Vi gör inte de investeringar som behövs för att vi ska kunna lämna efter oss ett bättre eller likvärdigt bostadsbestånd. Den svarta marknaden håller på att etableras. Enligt uppgifter kan det röra sig om 600 miljoner endast i Stockholmsregionen. Fru talman! Givetvis måste planprocessen reformeras, konkurrensen öka hos byggentreprenörerna och kostnaderna för byggmaterialet sänkas. Men det räcker inte. I Gnosjö kommun byggs t.ex. 135 kvadratmeter verkstads och kontorsyta, men endast en villa. En produktionskostnadskalkyl på en enkel villa i en mellanstor stad kan handla om 2 miljoner kronor. Är inte läget attraktivt går banken in med kanske bara halva summan. Barnfamiljer kan i dag inte bygga nytt. De måste köpa gammalt. Den familjeglädje att skapa sig en ny bostad som min generation har fått uppleva har vi tagit ifrån våra ungdomar. Regeringen måste tänka ett varv till. Det räcker inte att hänvisa till gränsdragningsproblem och särreglering. Snart byggs inga hyresrätter alls. Det går inte att få lönsamhet. Fru talman! Jag vill därför fråga Bosse Ringholm: På vilket sätt skulle det vara svårare att sänka momsen till 12 % för byggmaterial än för livsmedel, hotellverksamhet, entréavgifter till teater, nyhetstidningar, konstverk, samlarföremål och nu senast transporter? Ja, listan kan bli lång. Vad är skillnaden?
Fru talman! Finansministern försöker skylla på EU, att EU inte skulle godkänna generella momssänkningar inom byggnadsområdet. Nu förstår jag inom parentes sagt inte vad EU egentligen skulle ha med detta att göra, mot bakgrund av vad jag och många andra talade om under valrörelsen 1994 när vi skulle gå med i EU. Det var något övergripande och fred, men det var inte detaljregleringar. Jag undrar: Om man har en byggmarknad i Sverige med samma villkor för alla byggmästare oavsett om de är svenska eller stationerade i ett annat EU-land, då kan väl inte en lägre svensk byggmoms vara någon form av konkurrenshinder? Det är nämligen så att vi har i Sverige Europas högsta hyror. Det säger inte bara jag som moderat, utan det sade bostadsminister Lars-Erik Lövdén i fjol i ett pressmeddelande. Hyrorna i Sverige var 25 30 % högre än i jämförbara hus inom övriga EU. Nu säger finansministern att villkoren har förbättrats genom låga räntor, att man vill sänka fastighetsskatten ned till 0,7 %. Jag talade för en stund sedan med en representant för Malmö kommunala bostadsaktiebolag och frågade hur detta påverkar dem. De sade att det i en del områden kan bli en marginell sänkning, men det blir inga stora sänkningar, framför allt inte av det slag att hyresgästerna som i dag betalar alldeles för höga hyror tycker att den eventuellt kommande sänkningen blir av någon större betydelse. Faktum är, fru talman, att få byggmästare vill eller vågar bygga nya hyreslägenheter i dag. Banken är nämligen orolig för lånen därför att banken inte vet om den hyra som byggmästaren måste ta ut för att objektet ska gå runt kan tas ut efter de förhandlingar som alltid sker med hyresgästföreningen. Vi har sett exempel i Stockholm där man har tvingats sänka hyran. Det innebär att man på ett effektivt sätt hindrar all form av nybyggnation när det gäller hyreslägenheter. Förbättrad konkurrens ger finansministern som ett förslag till lösning. Där kan säkert göras en hel del. Men det viktigaste är det som Ulla-Britt Hagström talar om, att om man i dag ska bygga ett nytt hyreshus utgörs kostnaderna till mellan 60 och 65 % av statliga och kommunala skatter och avgifter. Det är där man måste gå in om vi ska kunna få en riktig hyressänkning. Då är min fråga till finansministern: Är finansministern beredd att vidta någon form av åtgärd i den delen - att sänka statliga skatter och avgifter och försöka påverka kommunerna så att de inte tar ut de stora avgifter som de tar ut i dag? Det är nämligen, som jag ser det, det enda sättet för att vi ska kunna få hyggliga boendekostnader även i hyreshus. Om vi inte gör så, kommer Sverige om ett antal år inte att ha några hyreshus.
Fru talman! Först vill jag erinra om att det stora som har hänt när det gäller svenska kostnader i bostads och byggområdet under senare år är faktiskt att vi har fått ned räntenivån rätt ordentligt. Sverige har i dag en räntenivå som är de allra lägsta i Europa. Vi ligger under den europeiska centralbankens ränta, vi ligger under våra grannländers Danmark och Norge. Det har bostadsbyggandet och boendet tjänat väldigt mycket på. Det glädjande är att vi nu kan se att den andel av våra inkomster som går till bostaden faktiskt sjunker. Det är ett bra genombrott att det nu är en lägre andel som går till vårt boende, tack vare den låga räntekostnaden. Det har varit en stor framgång för den ekonomiska politiken. Sedan finns - jag håller med Ulla-Britt Hagström och Sten Andersson - problemet med höga byggkostnader. Framför allt vill jag påstå att det problemet hänger ihop med att vi inte har tillräcklig konkurrens i den här sektorn. Jag såg en uppgift - det är visserligen några år tillbaka - som visar att produktiviteten i svensk byggnadsindustri bara var 75 % av den som finns i USA. Det tycker jag är en varning till byggbranschen att se över sina kostnader, sin byggstruktur och sin kostnadsstruktur. Dessbättre visar det sig att det går att bygga betydligt billigare också i Sverige i dagsläget. I Sten Anderssons hemstad Malmö har Byggkostnadsdelegationen kunnat medverka till ett flerbostadsbyggande som fått rätt radikalt lägre byggkostnader än på många andra håll i landet. Det visar att man med god planering och genomtänkt arbete kan få ned byggkostnaderna. Jag tror att det är den typen av konkurrensstimulerande insatser som behöver göras för att få ned byggkostnaderna i fortsättningen. Jag tror inte att byggbranschen skulle må väl av att man underlättade genom att sänka kostnaderna via en sänkt byggmoms. Det är inte bara att det kostar 7, 8, 9 miljoner kronor som kan användas betydligt bättre - antingen till barnfamiljer, pensionärer, studerande och andra grupper. Om nu byggindustrin har dålig konkurrens och har för höga kostnader är det inte staten som ska hjälpa byggnadsindustrin, utan det är faktiskt byggnadsindustrin som själv måste se om sitt hus och se till att sänka sina kostnader. Där finns det åtskilligt att göra. Byggnadsindustrin är i stor utsträckning en nationell industri och är inte särskilt mycket utsatt för utländsk konkurrens. Det är väl ett tecken på att det finns en hel del att göra när det gäller byggkostnadsutvecklingen och ökad konkurrens på det området för att sänka just kostnaderna.
Fru talman!

av dessa kostnader berodde inte på värdeinnehåll och effektivitet utan på faktorpriserna inklusive moms, och dessa ökade mer än producentpriserna för industrivaror. Bosse Ringholm talade om konkurrens. Det är också en viktig punkt. Vi har fått några stora entreprenörer på byggmarknaden - Skanska, NCC och Peab och någon till. De lokala entreprenörerna och de små byggföretagen kvävs. Vi måste alltså släppa fram dessa. Vi måste öka egenbyggandet. Vad vi nu gör är att vi skjuter ett ofrånkomligt ansvarstagande framför oss. Vi bygger upp ett jättelikt investeringsbehov som kommer att leda till stora samhällsekonomiska påfrestningar framöver. De miljarder som regeringen skulle gå miste om uppgår - enligt en prognos som jag har fått fram - till 8,4 miljarder kronor. Men det är ett problem att man i budgetsammanhang inte kan ta hänsyn till dynamiska effekter. Givetvis skulle det byggas fler bostäder med en lägre moms. Därmed skulle mera pengar rulla in i finansministerns bostadsguldfickor. Jag tror att Bosse Ringholm skulle försöka att leta efter högst 5 miljarder som regeringen missar att beskatta boendet med. Finansministerns farhågor för tillämpnings och kontrollproblem kan inte heller tas på allvar med den moderna datatekniken. Farhågorna är större för att bostadsmarknaden håller på att bli en marknad där svartjobb och ekonomisk brottslighet accelererar, och det måste också mötas. Det finns också farhågor för att hyresrätten har hamnat i strykklass. Med en omöjlig hyreslagstiftning och med höga byggkostnader finns det inga ekonomiska incitament för att bygga nya hyresrätter. Samtidigt sker det en ombildning till bostadsrätter, ofta i de områden där behovet av hyresrätter är allra störst. Givetvis skulle man med en förändring av bruksvärdeshyran och av lägesfaktorn kunna underlätta byggandet. Sänkta fastighetsskatter kan göra upp till en månadshyra på sikt. Sänkt skatt på hushållsnära tjänster skulle också hjälpa ägare av äldre hyresfastigheter att klara underhållet. Men det behövs någonting drastiskt, t.ex. en sänkning av byggmomsen. Det skulle inte kosta mer än det kostar att låta taxeringsvärdena vara frysta med den verkan som det får, en chockhöjning av fastighetsskatten inklusive förmögenhetsskatten. Fru talman! Byggkostnadsdelegationens betänkande, som också Bosse Ringholm hänvisar till, innehåller elva förslag. Några av dessa förslag går ut på att staten ska skapa tydliga och varaktiga spelregler som syftar till att stödja utveckling av byggsektorn. Sedan berörs kommunernas roll vid offentlig upphandling, stärkande av hyresgästernas ställning och ett ytterligare antal förslag som jag kan ta upp i mitt nästa inlägg, om jag får tid. Min fråga till finansminister Bosse Ringholm är då: Vilka är de tydliga och varaktiga spelregler som staten kan skapa och som ska syfta till att stödja utveckling av byggsektorn?
Fru talman! Vi hade låga räntor även i fjol när bostadsministern uttalade att svenska hyror låg 25-30 % över hyrorna i andra länder i Europa. Finansministern tog upp Malmö som exempel. Jag känner väl till förhållandena i Malmö, men jag känner inte till någon lyckad byggnation med kraftigt sänkta hyror. Det som man har skrivit om är ett lyxbygge i Malmö med ett hundratal lägenheter där hyran skulle kosta 25 000 kr per månad. Det kommunala bolaget var tvunget att gå in och subventionera hyrorna med 120 000 kr per år för att människor över huvud taget skulle bli intresserade. Det kan inte vara något exempel på en framgångsrik bostads eller hyrespolitik. Sedan förstår jag hur finansministern resonerar när han pratar om att 7-8 miljarder kunde användas bättre. Det har han rätt att tycka. Jag undrar om hyresgästerna delar hans uppfattning. De som i dag anser att hyran tar en alltför stor del av inkomsten skulle gärna vilja ha del av dessa 7-8 miljarder för att få en något bättre och trevligare vardag. Visst tror jag att konkurrensen skulle kunna bli hårdare i Sverige. Men frågan är: Varför är det ingen konkurrens? Man kan inte ha monopol på att vara byggmästare. Vad avser finansministern att göra åt detta? Kan man inte få hit utländska bolag? Vill de inte verka i Sverige? Och till sist: Beror de höga kostnaderna och den bristande konkurrensen på att vi har för dyr materialproduktion i Sverige eller - en fråga som finansministern kanske inte vill svara på - beror det på att svenska byggnadsarbetares löner jämförelsevis är för höga och har en för stor inverkan på den slutliga hyran?
Fru talman! Den utveckling som vi har haft under 90-talet med en dålig ekonomi har inneburit att vi har tvingats att sanera Sveriges offentliga ekonomi och Sveriges statsfinanser. Vi har kunnat se att det har varit framgångsrikt, och vi har nu en bättre ekonomisk utveckling. I samband med att vi har en bättre ekonomisk utveckling och att reallönerna - dvs. det som folk får kvar i plånboken - ökar, ökar naturligtvis också människors intresse av att söka sig en bra bostad. Jag delar uppfattningen att vi borde få till stånd ett högre bostadsbyggande än det som vi har i dagsläget. Ska vi få ett högre bostadsbyggande är det oerhört viktigt att vi också kan få ned kostnaderna för byggandet. Jag delar inte Sten Anderssons uppfattning att det är höga byggnadsarbetarlöner som är huvudproblemet. Byggnadsarbetarnas löner utgör faktiskt mindre än hälften av byggkostnaden. Det finns andra problem än byggnadskostnaderna. Som jag sade tidigare har vi låga räntekostnader. Det behövs mera en diskussion om hur man kan öka konkurrensen i byggsektorn för att få ned kostnaderna. Sten Andersson talar om ett projekt i Malmö som var ett oerhört dyrt lyxbygge. Det är inte det som jag syftar på. Jag syftar faktiskt på - vilket faktiskt återfinns i Byggkostnadsdelegationens rapportering - att man framgångsrikt har fått i gång ett antal bostadsproduktioner som med väsentligt lägre kostnader har visat att det går att organisera svensk byggproduktion med lägre kostnader än tidigare. Jag tror att det är sådant som vi måste främja även i fortsättningen. Då är det viktigt att vi i det här sammanhanget ser till att det finns mark att bygga bostäder på, inte minst i storstadsområdena. Det är kommunerna som står för den marken. Här i Stockholms stad och på många andra håll i landet där det är borgerlig eller moderat majoritet är intresset väldigt litet - för att inte säga ringa - för att ställa mark till förfogande för bostadsproduktion. Just i de moderat styrda och borgerligt styrda kommunerna är bodstadsbyggandet som allra minst. Det finns många moderat styrda kommuner här i Stockholmsregionen där det inte har byggts en bostad på rätt lång tid. Detta ointresse av att bidra till en högre bostadsproduktion måste man lasta de moderata kommunalmännen för. Jag tror att staten på olika sätt och vis kan bidra till att skärpa konkurrensen. Staten kan bidra till att föra en bra ekonomisk politik och därmed skapa bra räntevillkor. Men om det finns moderata borgerliga kommunalpolitiker som inte vill ställa upp och bygga bostader i sin kommun för dess invånare då är det ganska svårt. Därför tycker jag att Sten Andersson och även Ulla-Britt Hagström i första hand ska föra en dialog med sina partivänner i både Stockholm och annorstädes där det behövs ett kraftigt ökat bostadsbyggande. Regeringen har nyligen i sin regeringsdeklaration lagt fram ett förslag om att man ska bygga flera tusen bostäder i Stockholmsregionen, på det som i dag är Tullinge flygplats. Det är ett viktigt tillskott i Stockholmsregionen där staten tillsammans med Botkyrka kommun kan bidra med mark och medverka på annat sätt så att vi får till stånd ett bostadsbyggande. Jag är glad över att det socialdemokratiskt styrda Botkyrka kommun medverkar till många tusen nya lägenheter. Men jag skulle vilja se något litet initiativ också från de många moderatstyrda kommunerna som inte bygger några bostäder alls, t.ex. i Stockholmsregionen.
Fru talman! Givetvis för vi en dialog med våra kommunpolitiker. Men det är ju här som vi kan föra en dialog med finansministern. Det behövs verkligen överenskommelser och ett samarbete för att vi ska få till stånd ett bostadsbyggande. Subventionernas tid är förbi. Man har försökt att bygga billigt. Bo kloktbostäderna går inte särskilt bra. Bosse Ringholm känner väl till Skövde kommun som jag kommer ifrån. Där klarar sig det kommunala bostadsbolaget väldigt bra genom att man för en bra dialog med politiker och framför allt genom att man har en långsiktig strategi för hur det ska byggas. Man bygger nya hyresrätter och man ser till människors behov. Stockholm skiljer sig alltså från övriga landet. Det beror inte lika mycket på kommunpolitikerna som det beror på Bosse Ringholm - här finns väldigt mycket att göra. Vi kan titta t.ex. på planprocessen och överklagandeprocessen. Kan vi förenkla så att ett ärende inte behöver gå igenom alltför många instanser innan man över huvud taget kan bygga? Kan Bosse Ringholm medverka till att skapa en tredimensionell fastighetsbildning så att man får möjlighet att använda fastighetsbegreppet inte bara bestämt till jord utan också bestämt till att bygga på höjden? Priset har betydelse. Det har också betydelse att man redan efter sex månader kan överklaga hyressättningen, vilket leder till att en fastighetsägare får omvärdera hyran för hela kollektivet. Det gör att det blir en stor otrygghet om man över huvud taget inte kan bygga. Jag skulle önska att Bosse Ringholm skapade någonting för att underlätta för de små byggherrarna, de små entreprenörerna. Varför inte skapa en markanvisningstävling där de små entreprenörerna kan delta och tävla mot de stora?
Fru talman! Det är glädjande att det kommunalt allmännyttiga företaget Skövdebostäder i Ulla-Britt Det skulle jag gärna se att fler allmännyttiga företag kunde göra på olika håll i landet. Det är väldigt glädjande inte minst, som sagt, mot bakgrund av situationen i Stockholmsområdet. Tyvärr är det ju så att Ulla-Britt Hagströms partivänner här i Stockholm, som sitter som fångar hos Moderaternas Carl Cederschiöld, säljer ut de allmännyttiga företagen och allmännyttiga lägenheterna här i Stockholm. Den politik som Ulla-Britt Hagströms parti främjar på hemorten är alltså raka motsatsen till den politik som Kristdemokraterna driver i Stockholmsområdet. Det är ganska beklagligt att inte Stockholms stad, som är störst i landet och som har största bostadsbehovet, ser till att det byggs fler bostäder. Vi båda borde gemensamt skicka Carl Cederschiöld och även Ulla-Britt Hagströms partivän Alf Hagströms hemort för att se hur man bygger bostäder i allmännyttans regi. Det vore ett bra studieexempel. Jag delar uppfattningen att det är bra om många små byggföretag får en chans att vara med i konkurrensen. Jag har sett många goda exempel, inte minst i de norra delarna av vårt land, på hur små framgångsrika byggföretag har kunnat sänka kostnaderna. Vad vi på sätt och vis måste medverka till är att få i gång en bättre konkurrens mellan stora och små företag och att konkurrensen kan skärpas inom byggbranschen. Men till syvende och sist räcker det inte med bara skärpt konkurrens, utan sist och slutligen handlar det också om att kommunalpolitikerna i Stockholm, eller var de nu befinner sig, måste se till att det finns både mark och en vilja från kommunens sida att ställa upp med bostäder. Så länge detta inte finns kommer man både i Stockholm och på andra håll att vara utan bostäder därför att det, tyvärr, finns ett starkt motstånd från moderater, kristdemokrater och andra borgerliga mot att bygga bostäder - inte minst i Stockholmsregionen.

Fru talman! Yvonne Andersson har frågat mig vad jag avser göra för att stödja föräldrar som får barn under sina akademiska studier men som med dagens förordning inte får rätt till tilläggslånet. 2001 kommer det för studerande som är 25 år eller äldre att finnas möjlighet att få tilläggslån på ca 1 600 kr per månad. Som anfördes i studiestödspropositionen är det viktigt att det nya studiestödet får en god rekryteringseffekt och att beloppsnivån gör det möjligt för personer ur olika samhällsgrupper och med varierande livssituation att börja studera. Många vuxna studerande har en annan livssituation och levnadsnivå än ungdomsstuderande. De personer som kan komma i fråga för tilläggslånet ska ha passerat ungdomsåren.

Av 3 kap. 12 § studiestödsförordningen Den bärande principen i nuvarande och kommande studiestödssystem är att studiestödet avser att täcka levnadsomkostnader för den studerande själv. Övriga familjeförhållanden såsom barn, boendekostnader etc. tillgodoses inom ramen för andra trygghetssystem. Studiestödssystemet bör inte ha den typen av inslag, vilket är en linje som följts under ett antal år. När det gäller studerande som har barn fyller givetvis det allmänna stödet till barnfamiljerna en viktig funktion. Barnbidraget höjdes med 100 kr per månad i år, och regeringen har föreslagit att det ska höjas med ytterligare 100 kr per månad nästa år. Regeringen har också föreslagit ett införande av en reform som bl.a. innebär att en kostnadsfri allmän förskola för fyra och femåringar införs år 2003 samt att maxtaxa för avgifter i barnomsorgen tillämpas fr.o.m. år 2002. Dessa satsningar kommer också studerande med barn till del. Mot denna bakgrund anser jag att det inte är motiverat att vidta åtgärder i den fråga interpellationen avser.

Fru talman! Jag vill först tacka för svaret på min interpellation. Jag fick ett svar som var bra, men det var inte det svar jag ville ha. Under debatterna kring den nya studiemedelsförordningen uppmärksammade jag vid några tillfällen, tillsammans med mina partikamrater, problematiken kring detta att vara ung människa och ändå vuxen, i den ålder man bildar familj. Detta är en problematik som har berörts under åren. Själv hade jag förmånen att på ett gynnsamt sätt kombinera studier med familjebildning i relativt tidiga år. Det är en förmån som jag gärna vill att också dagens ungdomar ska ha. I en konsekvensutredning från Centrala studiestödsnämnden uppmärksammas det faktum att en person som är över 25 år och haft en arbetsinkomst får rätt till extra lån om denna person börjar studera. Om personen därefter får barn och tar en paus i utbildningen kommer denne att bli nekad tilläggslån vid fortsatta studier om föräldrapenningen har understigit 12 500 kr per månad. Hade personen däremot haft en högre föräldrapenning skulle lånet ha blivit beviljat. Jag påstår - och det gör också de som utrett frågan på Centrala studiestödsnämnden - att människor som har det sämre blir missgynnade i utbildningssystemet. Jag tror inte att vare sig utbildningsministern eller majoriteten i riksdagen hade önskat det när man klubbade igenom studiemedelsförordningen. Det blir en gräns vid 25 år. Unga människor blir misskrediterade, om de har det litet sämre. Vi har stora problem här i landet i dag. Nativiteten är låg. Vi vill genom studiemöjligheter motverka social snedrekrytering. Vi vill på allt sätt se till att alla, utifrån sin begåvning, ska kunna studera. Jag vet att även utbildningsministern har lyft fram dessa tre delar i många sammanhang. Dessa mål för svensk politik motverkas genom denna typ av bestämmelser. Jag vill peka på att vi inom varje politikområde kan ha fina mål. Men ett enda reglemente kan medverka till att målen inte uppfylls. Därför vill jag återigen fråga utbildningsministern om det inte finns någon anledning att, utifrån det jag anfört, se över detta en gång till. Visst är det fint om unga människor, oavsett om de studerar, har chansen att bilda familj om de så önskar.
Fru talman! Yvonne Andersson tar i sin interpellation upp en viktig fråga, nämligen möjligheten för föräldrar med barn att studera. Det är svårt, inte minst för ensamstående föräldrar. Det är naturligtvis inte lätt att hitta några bra stödsystem, eftersom grundprincipen ska vara att den allmänna familjepolitiken - som utbildningsministern sade - ska trygga föräldrarnas och barnens situation. Vi har ändå accepterat vissa barntillägg tidigare. När propositionen om studiestödssystemet behandlades i riksdagen tidigare var det inte preciserat hur möjligheten till tilläggslån skulle tillämpas. Folkpartiet motionerade då om att det inte skulle knytas till några a-kasseprinciper. Jag hoppades och trodde att tilläggslånet skulle vara en möjlighet just för föräldrar, eftersom de har en tyngre ekonomisk situation när de läser. Nu har det alltså blivit tydligt att de som kommer att få tilläggslånet är människor som redan har varit lyckligt lottade nog att ha haft arbete och därmed har en hyfsad a-kassa. Med tanke på den låga ersättning från föräldraförsäkringen som studerande har, och inte minst den utsatta situation som ensamstående föräldrar har, beklagar jag att man nu tydligen konsekvent och uteslutande kommer att ge människor som har arbete tidigare möjligheten till tilläggslån. I andra sammanhang har Folkpartiet över huvud taget kritiserat anslutningen mellan studiemedel och a-kassa. Inom vuxenutbildningen har vi kritiserat det särskilda utbildningsbidraget för vuxna. I samma skolsal sitter elever som måste låna pengar medan de som varit lyckligt lottade nog att ha haft jobb tidigare dels får mer pengar, dels får möjlighet att slippa låna. Jag vill än en gång säga att det var därför som Folkpartiet sist vi behandlade frågan i riksdagen avstod att komma med ett konkret förslag som gäller just föräldrar med barn. Vi trodde att tilläggslånet skulle kunna utnyttjas av i varje fall en del av dessa grupper. Uppenbarligen kommer inga föräldrar, i varje fall inte på grund av att de är föräldrar med småbarn, som inte har haft jobb tidigare att få det här lånet. Det förstår jag efter att ha lyssnat på utbildningsministerns svar. I varje fall jag och Folkpartiet, och säkert många med mig, tänker återkomma med förslag. Som det är nu kan det vara i praktiken omöjligt för t.ex. en ensamstående mamma att genomföra heltidsstudier.
Fru talman! Låt mig börja med att instämma helt med Yvonne Andersson när det gäller familjepolitikens väldigt viktiga roll att skapa förutsättningar för människor att fundera kring att bilda familj och skaffa barn. Det är väldigt viktigt. Därför är också familjepolitiken kanske det område i regeringens samlade politik som får mest koncentration av både tankekraft och resurser. Vi genomför på bredden väldigt viktiga och fina reformer på familjepolitikens område. Det gäller alltifrån höjning av nivåer i föräldraförsäkringen - och vi har en extra pappamånad som införs inom kort inom föräldraförsäkringen - till barnbidragen. De har nu fått flera höjningar och har höjningar framför sig. Barnbidragen är en grundbult i en stark familjepolitik. När vi närmar oss utbildningspolitikens område handlar det om den allmänna förskolan. Vi öppnar förskolan till att vara en förskola för alla våra barn, inte bara de privilegierades barn, utan alla våra barn. De får en väldigt viktig roll i att stimulera våra barn till att använda språket och rörelser på ett sådant sätt att det utvecklar dem tidigt i livet så att de kan möta det livslånga lärandet på ett väldigt fint sätt. Det handlar också om att införa maxtaxa i barnomsorgen. Det spelar en väldigt stor roll, inte minst för föräldrar som har låga inkomster. Med den regel vi har i vårt maxtaxeförslag om att den bara får vara en viss procent av inkomsten kommer det att innebära en rejäl sänkning av barnomsorgsavgiften för dem som har låga inkomster, och då är det inte minst studerande det handlar om. Jag tror att det är svårt att hitta en mandatperiod bakåt i tiden där familjepolitiken har spelat en så stor roll som under denna mandatperiod. Yvonne Andersson vill att vi också i studiemedelssystemet ska införa olika typer av initiativ för att stötta familjepolitiken. Det är en idé som har prövats tidigare i riksdagen. Det fanns tidigare särskilda barntillägg. Riksdagen beslutade för ett stort antal år sedan att avskaffa dem. Också då gjorde man en bedömning och ställde frågan: Vad innebär detta för familjerna? Man kom fram till att det var rimligast och bäst att stödet till barnfamiljerna går via de familjepolitiska inslagen vi har: barnbidrag, föräldraförsäkring, förskolan, och att det inte bör vara en del studiemedelssystemet. Vi föreslår inte nu att avskaffa någonting, utan det har inte funnits så länge någon av oss tre har varit i riksdagen, om jag gör en korrekt bedömning. Däremot hade vi i det gamla studiemedelssystemet, det vi nu lever med, ett inslag som bestod av att särskilt locka människor via särskilda vuxenstudiestöd och vuxenstudiestöd för arbetslösa som har varit ute i arbetslivet ett tag. Det är människor som har ett ganska stort steg att ta för att komma tillbaka in i skolan av flera olika skäl. De har varit borta från skolan länge och har kanske inte så stark skolunderbyggnad från första början. De kanske t.ex. inte har gått gymnasiet. Det är också människor som har varit ute i arbetslivet ett antal år och har inkomster från ett arbete. De kan vara mycket låga, men de är ändå högre än vad de får som studiemedelstagare. Det blir ännu ett hinder för att komma tillbaka till skolbänken. Svux och svuxa har spelat en roll, och det särskilda utbildningsbidraget har också spelat en väldigt viktig roll. När vi nu reformerar systemet och får ett mer sammanhållet system och ett mer generöst system med högre bidragsandelar, större fribelopp och pensionsgrundande studiemedel är det viktigt att vi inte förlorar den här gruppen. Det är människor som har varit ute i arbetslivet ett tag och som har stora behov av att komplettera sin utbildning. Men de måste få någorlunda ekonomiska förutsättningar. Där har vi tilläggslånet. Det är en viktig del av att rekrytera grupper till utbildningen som finns med också i det nya studiemedelssystemet.
Fru talman! Jag vill be om ursäkt, men jag tänker faktiskt vara mycket personlig i den här frågan. Jag har funderat på den mycket, och den berör mig väldigt starkt. Jag hör till dem som fick tre av mina barn innan jag var 25 år. Jag hör också till dem som i många sammanhang har lyft fram det positiva med det socialdemokratiska framväxandet av den tidens studiefinansieringssystem när jag själv studerade. Då gjorde man en satsning för att få upp antalet högskolestuderande i vårt land, och man lyckades när man såg till att också kvinnor kunde förena familjeliv och studieliv. Jag ser därför med oro på alla de jag känner till. Efter mina tjugo år inom universitetsvärlden har jag många kontakter. Jag ser hur många unga människor far illa. De familjepolitiskt goda delarna som vi har vi vårt samhälle gäller inte studenter på det sättet. Det går inte att få ut en pappamånad för en student i dag. Det är inte realistiskt utifrån studieresultat kombinerat med studiefinansieringen. Det här lyckades man inte titta på tillräckligt i det nuvarande nya systemet. Därför menar jag att man måste lyfta fram den frågan igen. I dag står vi om möjligt inför en ännu allvarligare kris. Ska vi vara ärliga och titta internationellt är antalet högskolestuderande relativt lågt i vårt land. Det var det inte när jag själv studerade. Men likväl hade man de förutsättningarna och möjligheterna. Jag skulle därför önska att man uppmärksammade detta i ett bredare perspektiv. Även intellektuella föräldrar måste väl ha chansen att välja sitt livsval och välja sin livsväg? Att bilda familj när man är 23 eller 28 år ska man i varje fall inte få sota för. Det är inte många veckor sedan vi fick rapporten om abortstatistiken som visade att 33 % av aborterna gjordes av ekonomiska skäl. Dit vill vi inte komma i vårt land. Vi tycker att vi har kommit väldigt långt när det gäller att få ned antalet aborter. Jag tror att ekonomin är en viktig styrfaktor för hur studenterna ska lyckas i sina högskolestudier och för hur vi ska lyckas att motverka snedrekrytering. Vi kan inte tillräckligt mycket uppskatta det. Det är jätteviktigt att det ordnar sig. Jag ber om ursäkt, samtidigt som jag återigen säger: Bästa utbildningsminister! Kan man inte tänka sig att ompröva det hela?
Fru talman! Jag tycker att det är bra att utbildningsministern är tydlig i vilka principer han anser ska gälla. Jag tycker inte att det var bra att regeringen var otydlig i propositionen. Vi hade inte klart för oss hur tilläggslånet skulle användas, utan det lämnades fritt för regeringen att jobba med de förordningarna. Vi hade redan då när vi diskuterade studiemedlet kunnat ha en del av den här viktiga debatten. För min del anser jag att det ska vara en klar principskillnad mellan arbetsmarknadspolitik och arbetsmarknadsåtgärder å ena sidan och frivilliga och individuella studier å andra sidan. Det särskilda utbildningsbidraget för vuxna, som utbildningsministern nämnde, får effekten att en människa som är 25 år men som har haft oturen att aldrig komma in på arbetsmarknaden måste låna pengar, medan däremot en människa som har haft turen att komma in på arbetsmarknaden och har en bra a-kassa inte behöver låna pengar. När det då gäller föräldrar, och framför allt ensamstående föräldrar, så är det bara att konstatera att det allmänna trygghetssystemet i dag inte ger en ensamstående mamma eller pappa en anständig möjlighet att fungera ekonomiskt om han eller hon drabbas av en sjukskrivning eller om han eller hon måste vara hemma för vård av sjukt barn. När då inte ens möjligheten till tilläggslån eller någon annan möjlighet finns blir det en närmast outhärdlig studiesituation för de här människorna. Därför vill jag instämma med Yvonne Andersson och vädja till regeringen att i någon form återkomma för att diskutera situationen just för studerande föräldrar med småbarn.
Fru talman! Jag vill ta tillfället i akt under den här interpellationsdebatten med anledning av Yvonne Anderssons fråga till utbildningsministern att understryka det som hon i debatten har lyft fram. De familjepolitiska åtgärder som finns i dag i det svenska samhället är visserligen bra - många av dem - och hjälper många familjer. Men i väldigt många fall hamnar studerande med barn vid sidan. Vi har hört om detta tidigare här i debatten. Det gäller vid vård av sjukt barn, men det gäller också andra saker. Utbildningsministern lyfte fram familjepolitiken som lösningen på de här problemen, och det hyser jag stor respekt för och kan delvis hålla med om. Jag är t.ex. väldigt stolt över att vi kristdemokrater i vårt budgetalternativ kraftigt höjer - mer än fördubblar - garantibeloppet så att även studerande som får barn kan ta ledigt från studierna och under åtminstone drägliga levnadsförhållanden ta hand om sina barn under det första året. Men man fortsätter ju att vara studerande med barn även efter det första året. Det kan vara en lång utbildning som man ska klara av med små resurser. Här lyfter som sagt utbildningsministern fram familjepolitiken. Jag vill understryka att jag ser den som helt otillräcklig. Utbildningsministern nämner maxtaxan flera gånger. I de flesta kommuner har låginkomsttagare redan i dag en väldigt låg avgift till den kommunala barnomsorgen, och det är väl rätt och riktigt. Men maxtaxan kommer inte att hjälpa dem så mycket. Maxtaxan kan inte betala vinteroveraller och dyra kängor som småbarnsföräldrar som jag i dag vet är en ganska stor utgift på höstkanten. Jag vill liksom föregående talare i debatten vädja till utbildningsministern att regeringen återkommer med ett annat sätt, om studiestödssystemet inte är rätt sätt att lösa problemen för den här gruppen.
Fru talman! Är det någon grupp i samhället som har haft ett 90-tal som har varit oerhört tufft och besvärligt så är det barnfamiljerna. Det är klart att barnfamiljerna är väldigt beroende av de trygghetssystem som vi har byggt upp. Det gäller allt ifrån att förskolan fungerar väl - att man kan lämna sina barn och känna trygghet inför det - till stöd av olika typ som t.ex. barnbidrag. Det är därför det är så väldigt viktigt att det är barnfamiljernas situation som verkligen måste lyftas fram när det går bättre. Det är det som vi försöker göra på ett ganska brett fält. Där spelar maxtaxan naturligtvis en väldigt viktig roll. Om Helena Höij tittar lite närmare på maxtaxan så ser hon att den också innebär en fördelningspolitisk profil som verkligen träffar låginkomsttagarna. Vi maximerar nämligen den avgift som man ska betala till en viss andel av inkomsten. Det gör att låginkomsttagarna verkligen får rejält lägre dagisavgifter - och rejält lägre dagisavgifter innebär att man får en förstärkt privatekonomi. Jag delar mycket av det som Yvonne Andersson säger om vikten av att förstärka för barnfamiljerna. Jag tror att det är en nyckelfråga. Men låt mig säga något till Ulf Nilsson, och kanske också till Yvonne Andersson - jag vet inte vad Yvonne tycker i den frågan - när det gäller kritiken mot det särskilda utbildningsbidraget svux och svuxa. Ulf Nilsson skulle hellre vilja ha något annat system. Detta är något som förvånar mig väldigt mycket. Här har vi under några år haft kunskapslyftet som en av de viktigaste reformer som Sverige har gjort. Det har gjort att många enskilda människor har stärkt sin ställning både när det gäller utbildningsbakgrunden men också när det gäller självförtroendet, självrespekten och lusten att se sig omkring runt hörnet efter hur man kan förändra och komma tillbaka till arbetsmarknaden. En viktig del av kunskapslyftet har varit att man har kunnat göra det med någorlunda ordnad ekonomi. Det gäller människor som har varit ute länge på arbetsmarknaden. Jag vet inte om ni har besökt Kunskapslyftet i någon större omfattning. Jag har gjort det väldigt mycket, för det har varit en stor kraftkälla för en politiker att träffa de människor som går i Kunskapslyftet. 70 % är kvinnor. Väldigt många är mammor som har haft en mycket lång väg att gå innan de har börjat plugga - både när det gäller självförtroendet och ekonomin. Men tack vare det särskilda utbildningsbidraget och tack vare att det har varit relaterat till deras tidigare inkomst har de kunnat, orkat och vågat ta steget. Det är ingen slump att det börjar se så pass bra ut på arbetsmarknaden i Sverige. När enskilda människor har fått den här chansen så går det förstås också bättre i ekonomin. Så fungerar ju sambanden. Att säga att vi skulle ta bort den här kopplingen och den typ av insatser som det särskilda utbildningsbidraget har inneburit skulle verkligen slå undan fötterna för många kvinnor med barn, som har drömmar om att studera vidare. Jag tror tvärtom att vi ska bygga vidare på det här. Det gäller både det särskilda utbildningsbidraget och att vi i det nya studiemedelssystemet har kvar en sådan här koppling som gör att också de som har varit ute på arbetsmarknaden har en möjlighet att få ett extra lån så att de kan klara av den större försörjning som de har och de högre omkostnader som de har skaffat sig. Det är viktigt för jämlikhetspolitiken, och det är viktigt för chanserna för enskilda människor att få studera vidare. Familjepolitiken är och kommer att vara en central del av regeringens politik. Det är viktigt för oss att stärka ekonomin för barnfamiljerna men också att stärka förskolan och skolan så att barnen får en bättre tillvaro.
Fru talman! Jag är glad och stolt över att vi har haft den stora utbildningssatsning som Kunskapslyftet har varit. Jag kan också uttrycka att jag är besviken över att regeringen så drastiskt skär ned detta i den budget som vi har att arbeta med nu. Men det var inte dit jag ville komma. Vi är ju märkbart eniga om vikten av familjepolitiken och vikten för unga och äldre föräldrar av att ha möjlighet att gå in och studera. Men vi är inte eniga om varför 19-25-åringarna ska lämnas utanför. Varför plockar utbildningsministern bort den gruppen från de förmåner som är möjliga att få? Vi kristdemokrater har föreslagit ett enhetligt studiefinansieringssystem som innebär att alla ska ha en hög och bra studiefinansiering. När man har familj sätter vi inte en gräns på 25 år. Det är ju det som är bekymmersamt med er politik! För alla andra än 19 25-åringarna är detta bra - utom för dem som inte har kommit in på arbetsmarknaden. De får inte heller det här. 19-25-åringarna lämnas utanför möjligheterna. Jag menar att också en 23-åring ska ha chansen att klara sig. Jag tycker att arbetsmarknaden är sådan i dag att vi inte ska utgå från att det ska gynnas att man inte går direkt från gymnasiet till högskolan, och det är ju inte heller vad regeringen skriver att den önskar. Man önskar ju att få den direkta kopplingen, direkt från gymnasiet. Men som det är nu gynnas de som kommer ut på arbetsmarknaden och får a-kassa ett tag. De får det bättre när de högskolestuderar. Vi vill inte utelämna någon grupp. Det är därför jag har lyft fram det här på det här sättet. Jag önskar att vi skulle hitta en lösning där 25-årsgränsen inte blev så påtaglig.

Fru talman! Yvonne Andersson har frågat mig vad jag avser att göra för att förhindra att stora summor av skattebetalarnas medel försvinner ur statens kassa på grund av att studielåntagare inte betalar tillbaka sina studielån. Hon framhåller att bonus för snabb återbetalning skulle kunna vara en metod. I nuläget avskrivs studielån på ca 300 miljoner kronor per år. Orsak till avskrivning kan bl.a. vara dödsfall eller att den som tagit studielån för gymnasiala vuxenstudier fortsätter med högskolestudier och därmed får hälften av studielånen för gymnasiala studier avskrivna. Det kan också bero på att låntagaren uppnått 65 års ålder, då s.k. åldersavskrivning sker. I nuläget utgör åldersavskrivning en mindre del av det totala beloppet för avskrivning. Om 30-40 år kan emellertid de årliga åldersavskrivningarna komma att uppgå till mellan 4 och 6 miljarder kronor med nuvarande system. Detta är en av anledningarna till att regeringen föreslagit och riksdagen beslutat att studiestödet ska reformeras nästa år . Reformen träder i kraft den 1 juli 2001 och innebär bl.a. att den generella bidragsdelen höjs från 27,8 % till 34,5 % och att lånedelen minskar i motsvarande grad. Samtidigt införs nya återbetalningsvillkor som innebär att studielån normalt ska betalas tillbaka inom högst 25 år. För att återbetalningen inte ska bli alltför betungande införs trygghetsregler. Dessa regler innebär att låntagaren kan få nedsättning av det årliga återbetalningsbeloppet till 5 % av inkomsten upp till 49 års ålder. Därefter kan årsbeloppet sättas ned till 7 % av inkomsten inklusive en viss del av förmögenheten. De långsiktiga samhällsekonomiska konsekvenserna av det nya studiestödssystemet blir att kostnaderna för åldersavskrivning beräknas minska till mindre än en 1 miljard kronor årligen, jämfört med befarade 4-6 miljarder kronor årligen med nuvarande system. Att åldersavskrivning helt skulle kunna undvikas med ett bonussystem förefaller inte rimligt. Låntagaren måste då ha ekonomiska möjligheter att betala av studielånen snabbare. De som får åldersavskrivning i det nya systemet kan väntas få det med anledning av små ekonomiska omständigheter. Ett bonussystem skulle sannolikt endast gynna andra grupper som ändå har goda förutsättningar att återbetala studielånen. Jag finner det därför svårt att i nuläget motivera att det införs ett bonussystem för snabb återbetalning för att förhindra avskrivning av studielån. Jag avser därför inte att vidta någon åtgärd i den riktning som interpellationen avser.
Fru talman! I den här interpellationen har jag talat om att om det skulle erbjudas bonus för snabb återbetalning skulle staten sannolikt kunna inkassera sina fordringar på ett effektivt och snabbt sätt och därmed minska sina kostnader. Jag tycker inte att ministern tar upp min fråga så särskilt mycket i sitt svar. Det blir mer en redovisning av vad som gäller för återbetalning av studielån. Min uppfattning är att olika lösningar bör prövas för att åtgärda ett problem. Jag tycker nog att den här bonuslösningen är en bra sak som skulle testas. Jag vill ta upp ett exempel som vi har i vår närliggande verklighet. Det är alla extrapriser. Människor köper varor som de behöver längre fram därför att det är extrapris. Det här extrapriset är ju inget annat än ett bonussystem. Man tillåter sig att vara av med pengarna lite längre för att få en billigare vara som ändå behövs längre fram. Mitt förslag handlar alltså egentligen om kortsiktiga och långsiktiga lösningar. Om extrapriserna kan gälla på Ahlgrens bilar eller strumpor och kavajer, varför skulle då inte extrapriser, dvs. ett bonussystem, kunna gälla när det handlar om lån? Det finns ju andra möjligheter att belåna för att få ned räntan. Man kan kanske belåna sin fastighet i stället lite längre fram i livet för att snabbt kunna betala tillbaka. Genom en bonus med lite lägre kostnad skulle man på det viset kunna betala tillbaka lånet snabbare. Det finns ju annat som kan hända. Vi vet ju också att de här lånen är kopplade till individen på ett annat sätt än de flesta andra banklån. Det här är inget klart förslag från min sida. Det är en tanke, en idé, som jag tror skulle vara värd att pröva och närmare utreda för att se om den skulle få några effekter. Min fråga till utbildningsministern är: Vari ligger skillnaden? Man kan ju pröva ju den här typen av system i så många andra sammanhang. Varför ska vi då vara rädda för att pröva det?
Fru talman! CSN:s totala upplåning från riksgälden för studielån beräknas passera hundramiljardersgränsen under kommande budgetår. Enligt regeringens egna beräkningar skulle den bli ungefär 103,2 miljarder år 2001. Det här är en svindlande summa. Det som oroar oss kristdemokrater mest är ju den snabba, för att inte säga lavinartade, ökningen av den här lånestocken. Nästa år ökar faktiskt skuldstocken med ca 12 miljarder kronor. Det finns inte heller någonting som tyder på att den här trenden kan vändas inom de närmaste åren. Det är väldigt många som har varnat för att detta är en tickande bomb. Visserligen är det så, som utbildningsministern har sagt här, att vi får ett nytt studiestödssystem från mitten av nästa år med en högre bidragsdel och ett höjt fribelopp, och samtidigt skärper man också återbetalningskraven. Den delen är ju hårt kritiserad av bl.a. studenterna. Vi anser också att studiestödsreformen är otillräcklig. Vi befarar att de skärpta återbetalningskraven kommer att öka den sociala snedrekryteringen. När studenter från studieovana miljöer ser vad detta innebär efter det att de blir 49 år och kanske har låga inkomster kommer de att dra sig för att börja studera och ta lån. Därför har vi funderat på om man skulle kunna hitta någon form av bonussystem som skulle kunna vara en liten lösning på det här problemet, både för den enskilde och för staten. Det här bonussystemet ska stimulera till förtida och snabbare återbetalning av studielånen. Jag har en undran till utbildningsministern. Finns det något principiellt hinder för att pröva någon form bonussystem? Jag skulle gärna vilja lägga till en sak, nämligen att det gärna får innehålla en parameter som gör en återbetalning mer gynnsam för dem med de lägsta inkomsterna. Samtidigt som de får en stimulans att börja studera skulle de också veta att de kan få en form av bonus om de betalar igen lånet tidigare.
Fru talman! Att kristdemokraterna tycker att detta är en tanke väl värd att pröva framgår tydligt efter den här intressanta omgången av kristdemokratiska företrädare. Erling Wälivaara säger att skuldstocken ökar, och Yvonne Andersson tangerade det också. Det är inget problem. Det är ett trist och tekniskt sätt att visa att det faktiskt är väldigt många fler som studerar i Sverige. Det är fler som tar studielån. Det är en del i det som varit en stor framgång för Sverige. Vi har lyckats skapa ett system som lockar människor till studier. Att Studiemedelsnämnden arbetar allt hårdare med alltfler intresserade medborgare som vill ta lån visar att politiken fungerar. Om vi tittar på 30-40 års sikt har vi vissa farhågor om att det kan bli stora avskrivningar. Jag tror att man får revidera de farhågorna efterhand. De beräkningarna har skett i en tid när man trodde att ekonomin alltid skulle vara så dålig som den var under några år och att människors inkomster inte skulle öka. Eftersom vi betalar tillbaka våra studielån i relation till våra löner, innebär det också att när löner stiger, som de numera gör, kommer också väldigt många fler inbetalda studieskulder tillbaka. Det kombinerat med det nya studiemedelssystemet där låneskulden minskar på grund av att bidragsandelen ökar gör att vi kommer att få en helt annan situation framöver när det gäller obetalda skulder. Det är viktigt att vi har kvar möjligheten till att faktiskt skriva av skulder. För en del människor kommer arbetslivet inte att bli som de hade hoppats och tänkt sig. Då måste det finnas en möjlighet att studieskulderna inte följer med in i ålderdomen. De skrivs av när man går i pension. Därmed kommer det alltid att finnas en viss avskrivning av utestående skulder. Det är rimligt att vi har detta för att systemet ska vara någorlunda generöst. Att vi ser att antalet låntagare ökar, att antalet medborgare som vänder sig till CSN ökar, är positivt. Jag har en pragmatisk syn på att hitta på system som stimulerar till förtida inbetalning. Det kan man mycket väl göra. Min bedömning är att det nu inte är läge att göra något sådant. Men i den proposition som vi lade fram för riksdagen och i den nya studiestödslag som riksdagen fattade beslut om, finns det i 4 kap. 20 § en öppning för detta, dvs. i syfte att stimulera snabb återbetalning av studielån får regeringen meddela föreskrifter som premier till låntagare som betalar tillbaka större belopp än det fastställda årsbeloppet. Det kan vi efterhand som vi ser vad som händer med prognoserna för inbetalning av skulder föra resonemang om. Jag tror däremot inte att detta kommer att gälla dem med de lägsta inkomsterna. De har det ganska tufft. Det kommer inte att vara möjligt för dem att göra extra inbetalningar av studiemedel. Det kommer att handla om dem med goda inkomster. Det kan vara ett skäl att överväga att införa sådant, men nu är det inte aktuellt. Detta fanns förr i det gamla, gamla studiemedelssystemet. Det har prövats, och det finns erfarenheter. Just nu är det inte aktuellt att vidta någon åtgärd på den punkten.
Fru talman! Det här är ett intressant resonemang. Trots allt är väl ändå pengarna lånade? Vi är fortfarande inte fria från någon statsskuld i landet. Visst är det bekymmersamt om man har högre lån än vad som behövs. Det är lite grann detta som vi vill komma till rätta med. Vi vet också att det finns studenter som kanske inte behöver sina lån och använder dem till helt andra saker än vad tanken var. Jag tycker att det är bra att vi har lånemöjligheterna. Det är bra att vi kan avskriva dem om arbetssituationen inte har blivit som man hade tänkt sig. Jag vill ställa en fråga angående det svar som utbildningsministern gav nyss. Den gäller trygghetsregeln. För vem är det trygghet, och vad innebär nedsättning? Vår statsminister brukar säga att den som är satt i skuld är inte fri. Detta handlar också om känslorna inför att ha höga studieskulder när man inte har möjlighet att få ett sådant arbete att det går att betala tillbaka dem. Då kan det här finnas anledning att ha en chans att betala tillbaka frivilligt. "Jag vill hellre göra detta än att investera i något annat." Jag tror att möjligheten ska aktualiseras. Jag ska villigt erkänna att jag inte kände till möjligheten som finns i den paragraf som utbildningsministern läste ur. Jag förväntar mig och hoppas att vi får en diskussion för att öka den egna valfriheten angående studiemedel och när de ska betalas tillbaka.

Fru talman! Det är glädjande att höra att utbildningsministern är pragmatisk och inte är främmande för att pröva nya tankar och lösningar. Jag tyckte att jag kunde skönja en öppning med förmånligare återbetalningssystem för dem med de lägsta inkomsterna. Det är många som redan i dag när de ser det förändrade återbetalningssystemet är bekymrade. Utbildningsministern säger att det inte är något problem att skuldstocken ökar. Det är väl en sanning med modifikation. Jag vill, som Yvonne Andersson, hänvisa till de ord som statsministern har sagt om att den som är satt i skuld är icke fri. Fria vill ju alla vara. Visst är det bra att många studerar. Ju fler som studerar dess bättre. Vi önskar att vi ska få en kompetensökning i hela landet inom alla sektorer. Det är glädjande att utbildningsministern säger att han är pragmatisk, även om han i dagsläget inte är beredd att pröva nya vägar. Vi ser fram emot att de kommer.
Fru talman! Jag tycker att det är otvetydigt bara positivt att fler människor studerar i dag än någonsin tidigare. Det är en väldig styrka för de enskilda människorna och för oss som land. En sida av detta är att fler människor vänder sig till CSN. Det är så vi finansierar våra studier. Nu får vi ett studiemedelssystem med en hög bidragsdel. Jag vet att studenterna skulle vilja ha ännu högre. De har föreslagit 8 miljarder till. Det är detsamma som fyra stycken Uppsala universitet. Men det är inte särskilt realistiskt. Nu satsar vi fyra miljarder på ett mer generöst studiemedelssystem. Det blir en bidragsdel som ligger väldigt högt i jämförelse med de allra flesta länder i världen. Vi har ett av världens absolut mest generösa studiemedelssystem redan nu. Vi tar ytterligare ett steg nästa år. Se er omkring i världen på vad som händer. Nästa alla andra länder funderar på hur de kan dra ned på högre utbildning, hur de ska minska på studiemedelskostnader, hur de ska införa avgifter i högskolan. Norden, men framför allt Sverige, går tvärtemot. Det är viktigt, för vi tror att det är en viktig del i strategin för framtiden. Det finns en risk att kristdemokraterna - vars representanter här jag högaktar mycket - intar snart sagt varje opportun åsikt man kan inta utan att riktigt vara beredda att finansiera varje del av detta. Högre bidragsdel - utan finansiering. Lättare återbetalningsregler - utan finansiering. Bonusar till förtida inbetalning - utan finansiering. Det är naturligtvis frestande att göra detta. Men gör inte det för mycket, för då hamnar vi i en situation där den enda som försöker se till helheten är regeringen. Då blir debatterna mindre intressanta. Detta är en intressant idé. Riksdagen har ställt sig bakom att ge regeringen denna möjlighet. Det är inte nu läge och intressant att göra så. Men det kan vara en möjlighet att använda sig av på lite längre sikt.
Fru talman! Jag tyckte att vi kom långt med diskussionen ända till utbildningsministerns senaste anförande. Det var en rent av orättvis beskyllning. Kristdemokraterna har en alldeles genomfinansierad budget. När vi lyfter fram frågor om studiestödssystemet är det väl finansierat. Men, vi vill att alla grupper ska täckas in. Vi har försökt att sätta oss in i hur vissa människor kan ha det. Det är då man kan få ta del av de olika fallen - Lisa, Anders och Hanna. Det är då det syns om systemet är bra. Det är värdefullt med den debatten i kammaren, så att vi tillsammans kan lyfta fram problemen kring olika perspektiv. Det är sällan ett system är fullkomligt precis när det är klart. Därför borde det vara bra, fru talman, att ta upp denna fråga med utbildningsministern redan nu. Det går att korrigera 25-årsgränser eller bonussystem redan före den 1 juli 2001 när systemet ska komma i bruk. Vår ambition när vi tar upp dessa frågor är att hitta de bästa lösningarna för dem som bor i Sverige.
Fru talman! Studiemedelssystemet måste ses som en helhet. Det handlar om att locka unga människor och om att locka människor som befinner sig i yrkeslivet. Det handlar också om att med speciella åtgärder kunna locka dem som är allra längst ifrån att komma till utbildning, på grund av att självförtroendet sviktar eller att ekonomin inte medger det. Det blir viktigt både att se till att ha en generös bidragsdel och öka den och att ha återbetalningsregler som upplevs som rimliga. Yvonne Andersson ställde en fråga som jag missade att besvara i mitt förra inlägg, och det gällde trygghetsreglerna. Det är mycket viktigt. Vi går över till ett nytt system som innebär att när man har läst klart en omgång räknas det ut hur mycket man bör betala tillbaka per år om man ska betala tillbaka sitt studielån under 25 års tid. Det är att gå över till ett nytt system jämfört med det nuvarande. Det är en viktig bedömning som vi gör, som riksdagen också har ställt sig bakom, att det skulle bli alldeles för tufft för låginkomsttagare att bara räkna ut hur många år det är kvar, dela upp låneskulden och sedan betala varje år. Det behövs trygghetsregler som gör att det inte blir för stor andel av inkomsten. Då blir det maximalt 5 % av inkomsten i återbetalning jämfört med 4 % i dag, eller 5 % redan i dag för många som har kombinationer av olika studiemedel. Det är i sig ingen skärpning. Det blir en viss skärpning efter 50 årsåldern. Tanken är att det under barnåren kan vara allra svårast att få ihop det och kunna betala sina studiemedel. Det är ett nytt system för återbetalning men trygghetsregler som gör att de som får låga inkomster efter långa studier inte ska vara tvungna att betala alltför stor andel av sin inkomst. Det är en viktig del av reformen, också i ett internationellt sammanhang.

Fru talman! Yvonne Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att redovisa studentpengen som underlag för beräkning och kvalitet i högskoleutbildningen. Genom riksdagens och regeringens beslut fastställs årligen ersättningsbelopp eller s.k. studentpeng för helårsstudenter och helårsprestationer inom olika utbildningsområden i den grundläggande högskoleutbildningen. I regleringsbrev anges vidare mot vilka utbildningsområden ett universitet eller en högskola har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestationer. Det faktiska antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom olika utbildningsområden bestämmer tilldelningen av medel för det gångna årets grundläggande högskoleutbildning - under förutsättning att den beräknade tilldelningen ryms inom det takbelopp som har fastställts för utbildningen. Tilldelningen ska täcka samtliga kostnader för utbildningen, såväl det som Yvonne Andersson kallar kärnverksamheten som kostnader för lokaler och administration. Inom ramen för tilldelade resurser för hela grundutbildningen disponeras tilldelade medel fritt av respektive lärosäte. Det ankommer på varje lärosäte att avgöra hur mycket resurser som ska satsas på olika utbildningsområden och utbildningar samt hur mycket som ska avsättas för gemensamma funktioner och över huvud taget hur man ska disponera tilldelade medel. Statsmakternas styrning sker framför allt genom de mål som sätts för verksamheten. Den omfattande expansionen av den grundläggande högskoleutbildningen som började 1997 har genomförts med årligen fastställda ersättningsbelopp per student . Vad gäller ersättningsbeloppens förändring över tiden kan jag bara konstatera att det under budgetsaneringens år under 1990-talet inte var möjligt att undanta dessa från de generella besparingar som gjordes på alla statliga anslag. Nuvarande mål och resultatstyrda resurstilldelnings och styrsystem för grundutbildningen har med vissa justeringar fungerat relativt väl sedan 1993/94. Att detta system i sina grunddrag skulle ligga fast var därför en utgångspunkt när regeringen i september 1999 tillkallade en särskild utredare för att utreda vissa frågor om högskolornas styrning. I uppdraget ingår bl.a. att beskriva hur nuvarande system fungerar samt att utvärdera de nuvarande ersättningsnivåerna för olika utbildningsområden och föreslå eventuella justeringar inom givna ekonomiska ramar. Utredaren har just redovisat uppdraget och utredarens rapport kommer nu att remitteras till i första hand universiteten och högskolorna. Utredningen jämte remissyttrandena kommer att utgöra en viktig grund för regeringens ställningstagande till om åtgärder behöver vidtas för att förbättra systemet och på vilket sätt detta i så fall bör ske. Det är därför i dag för tidigt att besvara Yvonne Anderssons fråga om vilka åtgärder jag avser att vidta.
Fru talman! Jag får tacka för svaret, men jag tycker inte riktigt att det hänger så bra ihop. Å ena sidan nämner utbildningsministern att det i regleringsbrev står vilka områden det ska gå till, och å andra sidan menar han att varje lärosäte får avgöra vilka områden det ska gå till. Det blir bekymmer när det är olika pengar för olika utbildningar. Då är väl en första fråga denna: Vad är det egentligen som stämmer? Studentpengen fastställdes för flera år sedan, och den ligger fast trots förändringar i lönesättning för lärare, hyresökningar och andra grundkostnader. Inom filosofisk fakultet får man allt mindre resurser till själva undervisningen och handledningen, som jag tycker är kärnverksamheten. Vid de här lärosätena har undervisningen på många olika håll begränsats till mellan fyra och sex lektioner per vecka. Den utredning som jag förstår att ministern hänvisar till kom förra veckan, och där står det tydligt: "Resurserna för grundläggande utbildning har urholkats. Vi bedömer att detta är särskilt allvarligt för den lägsta ersättningsnivån; nämligen utbildningsområdena HSJT." Att områdena humaniora och samhällsvetenskap har råkat illa ut är i och för sig bekymmersamt. Jag tror att det nu är tid för utbildningsministern att på allvar bry sig om dessa utbildningar som inte är direkt lönsamma för samhället ur ett rent ekonomiskt perspektiv. De flesta av oss vet, särskilt utifrån de erfarenheter vi har av historien, att just de här utbildningarna är de som kan göra en kultur väldigt ekonomiskt lönsam och bidra till att det sker en tillväxt. Kristdemokraterna har länge varnat för kvalitetsförsämringar eftersom de här utbildningarna har fått stå tillbaka för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Då är inte vi ointresserade av de sistnämnda, men vi har önskat att de ska balanseras mot de utbildningar som har att göra med mänskliga värden och mänskligt liv tillsammans. En utbildningsplats inom humaniora får i dag kosta i genomsnitt 28 258 kr, medan en utbildningsplats för en naturvetare får kosta 71 382 kr. Tänker vi då på vad de här ersättningarna ska omfatta är det självklart vilka konsekvenserna blir. När lokalhyrorna ökar och lärarlönerna går upp, vilka gummiband har vi kvar? Ja, vi har ingenting mer än den tid som finns till förfogande för studenterna. Det är alltså enskilda studenter som ytterst får sitta emellan och inte får det stöd som de är berättigade till. Jag tror att det är viktigare att studentpengen rättas till än att man ojar sig över att det är väldigt bra med många utbildningsplatser. Om kvaliteten får ge vika för kvantiteten kommer vi inte att nå så långt.
Fru talman! Yvonne Andersson säger i någon passus att humaniora och samhällsvetenskap bidrar till ekonomisk tillväxt. Jag tycker att det är fel perspektiv på utbildningspolitiken och på den högre utbildningen. Huruvida det bidrar till ekonomisk tillväxt eller inte är en intressant fråga, men det kan inte vara det huvudsakliga skälet till att vi vill satsa mycket resurser på högre utbildning. Det viktigaste skälet är de människor som får möjligheten att utvecklas via utbildningen och att det också gör vårt samhälle värt att leva i. Det är det centrala perspektivet. Skulle vi lägga den ekonomiska tillväxtens raster på alla utbildningar skulle det bli väldigt futtigt i slutändan. Det är inte så att studentpengen inte räknas om med hänsyn till att kostnaderna ökar; det gör den varje år. Yvonne Andersson pekar på 90-talet då det var besparingstider. Då var det besparingar för all statlig verksamhet. Men de senaste två budgetpropositionerna har varit utan besparingar, dvs. med uppräkningar enligt de metoder som vi har för uppräkningar för ökade kostnader. Vi är nu i ett läge som skiljer sig dramatiskt från läget på 90-talet. Besparingarnas tid är slut. Det sker årliga uppräkningar av studentpengen. Det är inte riktigt att den inte räknas upp. Jag vill också nämna - det är väldigt viktigt - att det finns en myt som säger att man har tagit pengar från humaniora och samhällsvetenskap och fört över till teknik och naturvetenskap. Yvonne Andersson bidrar till att sprida den myten när hon säger att humaniora och samhällsvetenskap har fått stå tillbaka för naturvetenskap och teknik. Så är det inte. Alla utbildningar fick utstå precis samma procentuella besparing. I kronor räknat var det mer för teknik och naturvetenskap än för humaniora och samhällsvetenskap för att de har högre ersättningsbelopp. Alla utom de konstnärliga utbildningarna, som slapp, fick dra ned. Det har inte varit så att vi har tagit pengar under krisåren på 90-talet och fört över till naturvetenskap och teknik. Därför har universiteten under krisåren fått göra besparingar brett på fältet. Men - det är viktigt - frågeställningen gäller också nivån på ersättningsbeloppen. Där är det naturligtvis så att det finns en opinion bland lärare och studenter. Efter besparingsåren har man inom humaniora och samhällsvetenskap fått spara så pass att det har blivit, tycker man från universitetens sida, för knapert. Det är klart att dessa områden har en lägre nivå än naturvetenskap och teknik. Orsakerna till detta är att naturvetenskap och teknik ofta innebär blöta laborationer, dyrbar utrustning och annat som kostar mera, och det innebär högre utbildningskostnader. Det tror jag inte heller kristdemokraterna säger emot. Jag tror inte att de vill att det ska vara samma studentpeng till alla utbildningar, för det vore inte heller rimligt. Det är i det sammanhanget utredningen, som kom förra veckan, kommer in. Fast den kom förra veckan måste jag erkänna att vi ännu inte är redo för en proposition, utan det tar något längre tid än så. Utredaren har föreslagit att man ska göra en omfördelning från naturvetenskap och teknik till humaniora och samhällsvetenskap, dvs. dra ned på ersättningsbeloppen för de förra för att föra över till de senare. Jag är inte säker på att det är en bra idé. Jag är intresserad av att höra Yvonne Andersson, som verkar ha bestämt sig redan nu - någon vecka efter det att utredningen har kommit. Jag är mycket nyfiken på att höra vad Yvonne Andersson tycker om den idén. Själv vill jag låta remissinstanserna tala innan jag bestämmer mig. Det är klart att utbildningskvaliteten är en av de viktiga framtidsfrågor vi har framför oss. Vi är nu mitt inne i en väldigt kraftig utbyggnad. Varenda plats är fullt finansierad. Det är slut på besparingsåren. Nu innebär utbyggnaden också att resurserna ökar stadigt i våra högskolor. Det innebär också att man får lättare att hantera fasta kostnader, för att man kan ta in fler studenter och därmed får mera pengar från staten. Diskussionen kring humaniora och samhällsvetenskap, som är väldigt viktig därför att den gäller mycket stora delar av vår verksamhet på universiteten - de dominerar - är en viktig diskussion som jag är beredd att både föra och lyssna på, nu när vi också har ett utredningsförslag i botten.
Fru talman! Det här är en intressant diskussion. Den är inte bara intressant; den är oerhört viktig för vårt lands framtid därför att högre utbildning och forskning ger den mest kraftfulla styrningseffekten för ett lands utveckling. Ibland är jag orolig för att alla inte har förstått det. Då skulle dessa frågor förmodligen ådragit sig större uppmärksamhet och intresse. Jag tycker inte att man kan jämföra det nästan tredubblade beloppet för naturvetenskap och teknik med vad som gäller för humaniora och samhällsvetenskap rakt över. De kostnader som utbildningsministern uppmärksammade, som har att göra med t.ex. dyrare utrustningar, är mer i form av kapitalkostnader. Det är investeringskostnader som man har vid ett tillfälle, och de utrustningarna kan återanvändas. Det finns naturligtvis en skillnad vad gäller humanisterna och samhällsvetarna där. De har inte riktigt de kostnaderna. Men att det skulle innebära en tredubbling är märkligt. Utredaren föreslår en 15-procentig höjning för samhällsvetarna och humanisterna men en 5 procentig sänkning för naturvetarna. Jag vågar inte påstå att den sänkningen är rimlig. Jag tror på utredaren och har all respekt för honom, men där har vi inte tagit ställning. Kristdemokraterna har under flera år påstått att humanisterna och samhällsvetarna inte kan leva under de knappa förhållanden som de gör. En 15-procentig höjning för dem är inget märkvärdigt från vår sida sett. Vi har också i vårt budgetförslag avstått från att teckna ned hur många platser som vi vill använda vårt budgetutrymme till, för vi tycker att det är viktigare att de som går på högskolan får undervisning av hög kvalitet så att de inte behöver så mycket extraresurser och stöd. Det blir ofta extraresurser som kommer till när kvaliteten på basverksamheten sjunker. Genomströmningen ska också vara god och ske inom angiven tid. Det är också ett problem vi har på olika lärosäten; det blir avhopp, och man tvingas gå på lärosätet under längre tid om undervisningen blir undermålig och helt enkelt inte kan hållas. Sedan får vi ett annat problem, och det är utslitna lärare. Det gynnar inte heller kvaliteten i längden. Jag tror att man ska uppmärksamma detta. Jag har också en fråga, fru talman, till utbildningsministern, och det gäller utredarens uppdrag. Utredaren fick inte ifrågasätta själva systemet. Det tycker jag är lite märkligt. Det har gjort att utredaren har varit begränsad i sin möjlighet att utreda. Det undrar jag över. Jag vill också bemöta den kritik som jag upplevde från utbildningsministern inledningsvis, när jag talade om ekonomisk tillväxt. Efter 1997 inriktades utbildningarna väldigt starkt mot arbetsmarknadens behov. Att man riktade in ett ersättningssystem så tydligt mot arbetsmarknadens behov som man gjorde 1997 - 1993 startade systemet med studentpeng - trodde jag innebar att man önskade ekonomisk tillväxt. Den delen i sig är jag kritisk till. Man gör en ensidig koppling och tror att det blir bättre i landet om vi inriktar styrsystemet mer mot de utbildningar som stämmer överens med de arbetsmarknadsbehov som finns. Även om vi behöver ta hänsyn till det måste vi ha en balans. Jag återkommer till det.

Fru talman! Yvonne Andersson har ett förslag, och kristdemokraterna har drivit det länge: Bygg inte ut. Använd i stället pengar till att öka kvaliteten för dem som redan finns i högskolan. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi diskuterar igenom det. Jag ser högskoleutbyggnaden som en av de viktigaste demokratiseringsprocesser som vi har haft på lång tid i Sverige. Högskolan är en annan nu än förr. Jag vill se en öppen högskola som min vision - en högskola som tar emot nya grupper och som blir en del i ett livslångt lärande. Jag vill se en större andel ungdomar som kommer in, men också en möjlighet för människor under arbetslivets gång att komma tillbaks till högskolan. Jag tror att det är väldigt viktigt för den personliga utvecklingen och för ens egen situation. Då är utbyggnaden för mig väldigt central. Den hade inte kommit utan att vi hade, mitt under de värsta krisåren, skrapat ihop resurser nog till att säga att vi bygger ut högskolan. Visserligen sparade hela statliga sektorn - allt i staten fick spara - men det fördes också nya resurser till högre utbildning, för att bygga ut den. Det har varit en demokratisering av högre utbildning som naturligtvis inte går spårlöst förbi. Det är precis här man kan finna flera av de motsättningar som har funnits kring högskolan. Många människor tycker inte att det är rimligt att högskolan förvandlas på detta sätt och blir en öppen högskola och en högskola för väldigt breda grupper i samhället. Naturligtvis försvinner någonting av det gamla i högskolan samtidigt: elitens högskola - en högskola som sorterar ut människor och som blir en väg in i makt och inflytande i samhället för den lilla gruppen. Då har det för mig varit väldigt viktigt att prioritera en utbyggnad med nya resurser för varenda student som man tar in. Det är viktigt. Men kristdemokraterna förordar att man i stället ska stänga dörren och öka resurserna för dem som finns där inne. Då blir det en knivskarp valmöjlighet. Det är fler borgerliga partier som har varit emot det här. Sedan har det varit en sådan kraft i utbyggnaden och ett sådant stöd i samhället att det inte gick att hålla emot detta. Var och en av de borgerliga partierna, utom Centern som var med hela vägen, har ju fått uppleva det här. Därmed reviderar man sin uppfattning och säger: ungefär hit, men inte längre. Jag tror att ett av era stora politiska misslyckanden när det gäller utbildningspolitiken är att ni inte ser högre utbildning som en väldigt viktig demokratifråga och att det är en stor reformprocess som den högre utbildningen har gått igenom. Utredaren tillsattes med utgångspunkten att jag och regeringen i huvudsak tycker att det system som utbildningsminister Per Unckel genomförde 1993 är ganska bra. Jag har uppfattat det som att det finns en väldigt bred enighet i riksdagen om att det är ganska bra. Det finns flera barnsjukdomar. Det finns anledning att se över olika nivåer på ersättningsbelopp. Det finns anledning att se över delar och detaljer, men det viktiga är decentralisering till högskolan. Regeringen bestämmer inte vilka utbildningar det ska vara. Regeringen och riksdagen kan inte säga: Det här är arbetsmarknadens behov, och det här ska ni bygga ut. Det bestämmer högskolan själv. All makt ligger hos högskolan. Regering och riksdag styr egentligen bara med några grova parametrar. Vi har t.ex. när det gäller ungefär hälften av utbyggnaden på 100 000 platser destinerat ca 4-5 miljarder kronor till naturvetenskap och teknik. Det är en väldigt bred definition som knappast motsvarar något slags arbetsmarknadsbehov, utan det här motsvarar ett väldigt brett styrmedel. Ungefär hälften av det här är inriktat mot naturvetenskap och teknik. Den andra hälften är inriktad mot samhällsvetenskap och humaniora, viktiga delar i en fortsatt utbyggnad. Därför har utredaren haft som grund att det här decentraliserade systemet bör vara utgångspunkten när man värderar ytterligare förändringar.
Fru talman! Jag tycker inte att utbildningsministern gav någon rättvis bild av verkligheten i det här läget. Först och främst har jag och mitt parti aldrig sagt att vi inte ska bygga ut. Vi har talat om en långsiktig utbyggnad, men vi får inte bygga ut i en sådan takt att kommuner inte hinner bygga studentbostäder, att vi inte får fram kvalificerade lärare och att det inte finns medel till undervisning. Det handlar alltså om kvalitet. Men vi har aldrig motverkat det här, tvärtom. Vi har en långsiktig utbyggnad i vår budget. Därför vill jag definitivt säga att det här inte riktigt stämmer med den verklighet som finns. Men det kan hända att utbildningsministern kan lära känna kristdemokraternas politik lite närmare. Jag går över till målen för varje högskola. Det låter som att varje lärosäte har en väldig frihet gentemot regeringen. Så enkelt är ju faktiskt inte livet. Om vi skulle fråga lärosätena vilken verklighet de upplever så säger de ju att de inte upplever den här. I regleringsbreven framgår ju väldigt tydligt vilka helårsstudenter och vilka helårsprestationer inom vilka områden som man får avräkna. Där är ju målformuleringarna och ramarna tydliga. De ges och har givits kraftfullt sedan 1997. Det är väl under den tid som vår utbildningsminister har varit nära de här frågorna, har jag en känsla av. Jag tror därför att vi skulle kunna göra mycket mer när det gäller just den här friheten. Jag tror helt och fullt på att se högre utbildning som ett demokratiseringsmoment, men jag vill också uppmärksamma utbildningsministern på att snedrekryteringen finns kvar och att det dock bara är 30-40 % som går vidare till högskolorna. Vad får de andra göra i så fall?
Fru talman! Nu kommer Yvonne Andersson in på någonting som är väldigt viktigt. Hon säger att det dock bara är 30-40 % som går vidare till högre utbildning. Vårt mål från regeringens sida är djärvt satt. Vi vill att vi ska kunna nå ett läge där hälften av en årskull får chansen att komma in. De står ju utanför våra högskolor och knackar på porten. Då krävs det en fortsatt utbyggnad. Det är precis den här debatten som vi har haft under hela utbyggnadshistorien; borgarna är tveksamma. Man säger att det beror på vissa olika saker. Men visst finns det också ett moment av en kulturkonservativ hållning som innebär att universitetet inte ska demokratiseras på det sätt som har gjorts; det känns inte riktigt som att det är rätt och rimligt, eftersom universiteten då förändras som institutioner. Jag tycker att det är väldigt viktigt. Därför har vi tagit - det vet alla som har följt högskoledebatten under 90-talet - en stenhård strid om detta. Det har varit en politisk debatt med akademins företrädare och med företrädare från olika politiska partier som har varit emot en så skarp utbyggnad. Låt mig säga en del om humaniora och samhällsvetenskap! Hur kom det sig att det gjordes så stora besparingar på de områdena under krisåren? Den förra borgerliga regeringen gjorde en stor förändring av anslagssystemet. Det var ett helt nytt system som jag tycker var ganska bra, men det skedde samtidigt ett misstag. Man expanderade antalet platser väldigt kraftigt inom humaniora och samhällsvetenskap utan att ge mer pengar. Det tycker jag har varit orimligt. Därför har mitt budskap till universiteten varit att de inte ska ta emot fler studenter än de får pengar för; annars blir kvaliteten lidande. När vi har byggt ut med nya resurser och de har dragit ned sitt överintag har man börjat mötas. Det har inneburit att man de senaste åren faktiskt har kunnat få resurser per student som inte motsvarar det som gällde då. Det är bra eftersom vi inte ska ta in fler studenter till humaniora och samhällsvetenskap än vad det finns resurser för, detta för att studenterna ska få en bra utbildning. Vi kommer även fortsättningsvis att kraftigt bygga ut när det gäller resurser per student inom humaniora och samhällsvetenskap. Därför känner jag mig ganska hoppfull om att vi får ett ganska bra läge framöver.

Fru talman! Yvonne Andersson har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att ändra dimensioneringsförfarandet vad avser utbildningsplatsernas fördelning på de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena å ena sidan och de humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningsområdena å den andra. Utbyggnaden av högskolan har varit och är en viktig del i utbildningspolitiken. Under perioden 1997-2003 tillförs universiteten och högskolorna resurser för närmare 100 000 nya permanenta platser. Arbetsmarknadens behov av högskoleutbildade är särskilt stort inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena. Tyngdpunkten i utbyggnaden ligger därför inom dessa områden. Att tyngdpunkten ligger inom dessa områden innebär inte att jag eller min föregångare som utbildningsminister har ifrågasatt de humanistiska utbildningarnas värde. I fördelningen mellan utbildningsområden 1999 svarade de naturvetenskapliga och tekniska utbildningarna endast för 34 % av antalet helårsstudenter. Humaniora, samhällsvetenskap och konst svarade för 54 % och medicin och vård för återstående 12 %. Med regeringens utbyggnadsförslag för åren 2000, 2001 och 2002 skulle andelen naturvetare och tekniker öka med ca 3 procentenheter, men andelen naturvetare och tekniker skulle inte ens komma upp till hälften av de 75 % som Yvonne Andersson ser som ett hot för de humanistiska värdena. I budgetpropositionen för 2001 har jag noterat att det under 1999 har varit svårt att rekrytera studenter till vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar, och enligt lärosätenas prognoser kommer dessa svårigheter att öka om utbyggnaden av naturvetenskapliga och tekniska utbildningar fortsätter i den takt som regeringen tidigare har angivit. För att hindra att dessa svårigheter leder till att studieplatser står outnyttjade har regeringen i ett särskilt beslut medgivit att lärosätena har rätt att omfördela platser i uppdraget för år 2000 från naturvetenskap och teknik till humaniora, samhällsvetenskap och juridik, om högskolan eller universitetet bedömer att utbildningsuppdraget inte kan nås. Denna rätt kommer att kvarstå även 2001. Inom det mångfasetterade utbildningsutbud som högskolan erbjuder har studenterna stora möjligheter att själva välja inriktning av studierna enligt egna önskemål. Även arbetsmarknadens behov bör dock enligt min uppfattning vara en viktig utgångspunkt för dimensioneringen av den högre utbildningen. Jag ställer mig således inte bakom Yvonne Anderssons förslag att bortse från arbetsmarknadens behov och i stället ta sökbilden som enda utgångspunkt för dimensioneringen. Att bortse från arbetsmarknadens behov vore ett svek både mot studenterna och mot samhället i stort. Avslutningsvis vill jag framhålla att de studenter som väljer naturvetenskapliga och tekniska studier har stora möjligheter att i nuvarande högskolesystem kombinera dessa studier med studier inom exempelvis humaniora. Det finns också många exempel på gränsöverskridande utbildningar. Jag ser gärna en fortsatt utveckling i denna riktning, med nya möten mellan ämnesområden. Olika typer av utbildningskombinationer över områdesgränser kan vara av stort värde för såväl den studerande själv som för den framtida arbetsmarknaden.
Fru talman! Jag har i den här interpellationen lyft fram människosynen. Vi talar väldigt mycket om en västerländsk, humanistisk människosyn som innebär alla människors lika värde och respekt för olikheter i begåvningar och intressen. Det innebär respekt för individens fria tanke och fria möjlighet till den kunskap som man har behörighet till. I sin förlängning handlar detta om det fria yrkesvalet, vilket i många år har varit en bärande tanke i svensk utbildningspolitik. Med den anser jag att sökbilden skulle vara det som avgjorde dimensioneringen av platser. I dag är det dock inte sökbilden. Vi har under några år sett hur det har funnits tomma platser inom naturvetenskap och teknik, samtidigt som det har stått hundratals ungdomar och klappat på porten till humaniora och samhällsvetenskap. Det är detta vi inte ställer upp på. Utbildningsministern är kritisk till att jag talar om 75 %, och det blir jag lite besviken över. Jag tycker att det hade varit roligare om utbildningsministern hade frågat mig: Hur har du fått fram dessa 75 %? Är det något du har tagit ur luften? Utbildningsministern nämnde 34 % eller något sådant i sitt svar. Det stämmer inte alls med mina beräkningar. Det kanske är här vi måste leta efter var sanningen kommer ifrån. 7 725 till naturvetenskap och teknik, varav 550 till medicin. Så enkelt är det: Det blir 77,2 %. Upphöjer vi den andra decimalen blir det 77,3 %. När jag för en debatt och skriver interpellationer gör jag inte det för att jag tycker att det är jättekul att stå i talarstolen. Jag gör det inte för att komma åt någon. Jag gör det för att få en ärlig debatt om hur läget är och om de saker jag funderar på. Jag hade under några dagar möjligheten att befinna mig i Estland och möta människor där, däribland statsministern, som sades vara väldigt intresserad av utbildningsfrågor. I det landet har självständigheten inneburit att man har förändrat rätt mycket i universitetens och lärosätenas ramar och styrmekanismer. Deras längtan är att komma åt att befria universiteten från ett tryck av hård styrning. De är fria från någonting och gör sig fria från någonting. Jag tror att många människor i de här länderna inte inser vad det innebär att, som vi är, vara fri för någonting. Här ligger något som oroar mig rätt mycket, och det är just varför vi har en tendens att vilja binda upp och styra ungdomars yrkesval hårdare. Jag tror att det är viktigare att utbildningsministern och alla vi andra visar respekt för ungdomarnas rättighet i ett demokratiskt samhälle att välja och studera det de är intresserade av än att anpassa studieplatser som ges och helårsprestationer som erbjuds lärosätena till arbetsmarknadens behov. Jag tror nämligen att vi kommer att hitta en lösning på detta.
Fru talman! Den här diskussionen berör själva grundsynen på utbildning: Vilken frihet ska den enskilda människan ha att välja den utbildning hon är intresserad av? Vilken möjlighet och styrka ska staten ha att planera och styra människors studieval? I dag ser Utbildnings-Sverige olika ut om man tittar på högskolan eller om man tittar på gymnasieskolan. I gymnasieskolan är budskapet till alla utbildnings och intagningsnämnder i Sverige att arrangera ett utbildningsutbud som stämmer med efterfrågan. Över 90 % av våra gymnasieelever kommer in på program som de har som sitt förstahandsval. Man sitter inte och funderar över huruvida alla dessa kommer att få jobb inom mediebranschen, om det nu är det som är populärt, utan man försöker anordna program som eleverna kommer in på. Sedan blir det precis tvärtom på högskolan. En ESO-rapport i våras visade tydligt att mängden studenter som inte kommer in på sitt förstahandsval utan på sitt andra-, tredje eller kanske fjärdehandsval är väldigt stor. Mängden studenter som inte kommer in där de söker är också väldigt stor. En student som sitter och planerar terminens val har ju en skog av alternativ han eller hon får sitta och kryssa sig fram igenom för att kunna hoppas komma in på ett andra-, tredje eller fjärdehandsval som är så bra som möjligt. Sedan har man även på många håll avskaffat platsgarantin. Även om man läser 20 eller 40 poäng med godkända resultat är man inte garanterad att kunna gå vidare och läsa 60 poäng. Därför är det i och för sig bra att man nu, som utbildningsministern nämnde, i alla fall tillåter högskolorna att flytta över pengar om platser står tomma. Men min fråga är om ministern är beredd att börja föra en diskussion om huruvida man över huvud taget ska ha ett system som för över pengar från kurser som nästan inte har några förstahandsval så att fler studenter kommer in på sitt förstahandsval. För Folkpartiet är det en självklar övertygelse att det bäst, både för samhället och för människan själv, om människor läser det de är intresserade av och engagerade i. Man blir inte intresserad av en utbildning bara för att det står tomma platser och väntar. Människor väljer utbildning efter engagemang, karriärmöjligheter, lön och många andra faktorer.
Fru talman! Riksdag och regering styr väldigt lite, nästan inte alls, vilken utbildningsinriktning högskolorna ska erbjuda, om det ska vara, som Ulf Nilsson sade, någon viss inriktning mot det ena eller andra hållet. Det gjorde man förr. Här i riksdagen diskuterade man faktiskt om förvaltningslinjen eller ekonomlinjen skulle byggas ut här eller där. Vi har inget sådant inflytande längre, och det är väldigt bra. Makten ligger lokalt hos högskolorna. De ska naturligtvis fundera över sitt utbildningsuppdrag ur två perspektiv: studentens val och arbetsmarknadens behov. De ska föra en dialog med det omgivande samhället - med företagsamhet, med offentlig sektor - för att följa med i vad som händer på arbetsmarknaden och vilka krav som ställs. Samtidigt ska de värna sin akademiska frihet och sin akademiska kärna. Och naturligtvis ska studentens val spela en väldigt stor roll. Låt mig ge ett exempel på de grova drag vi kan göra när det gäller de senaste årens utbyggnad mot naturvetenskap och teknik. Det är alltså alltifrån botanik till informationsteknik eller vad det nu kan handla om. Inriktningen i detalj har inte riksdagen något som helst inflytande över, utan den bestämmer universiteten och högskolorna själva. Vi har fått en ökning av antalet studenter och antalet som examinerar inom området naturvetenskap och teknik på nästan 30 %. Man kan undra om vi hade fått det om inte riksdagen hade gjort en kraftsamling i mitten av 90-talet och sagt, för första gången på 30 år: Det är också viktigt med naturvetenskap och teknik. Humaniora och samhällsvetenskap har stått i fokus för 20-30 års utbildningspolitisk diskussion. Vi måste våga säga att även naturvetenskap och teknik är viktigt. Då lade riksdagen resurser för en bred utbyggnad, alltifrån botanik till informationsteknik. Högskolorna bestämde själva. Det visade sig att det fanns ett väldigt intresse bland studenter - bland unga studenter, men också bland äldre som fick en chans att komma tillbaka till högskolan. Nu var det nämligen möjligt att komma in, i och med utbyggnaden, och skaffa sig en utbildning med inriktning mot ett naturvetenskapligt ämne på ett helt annat sätt än man kunnat förr. Jag tycker att det var ett väldigt bra och klokt beslut av riksdagen i mitten av 90-talet. Sedan kan naturligtvis en sådan utveckling inte fortsätta i all oändlighet. Det ser vi nu. Utbyggnaden mot naturvetenskap och teknik kan inte fortsätta i samma takt de kommande åren som de föregående. Det är naturligt att låta också humaniora och samhällsvetenskap fortsätta sin kraftiga expansion, för köerna finns ju utanför högskolan. De har expanderat under hela 90-talet, och de får fortsätta i ännu högre grad. Därför har vi gett högskolorna de här besluten om större frihet att själva besluta om var man ska expandera sin utbildning. Det har nu högskolorna via särskilt beslut från regeringen, via budgetpropositionen. Det är naturligtvis nu upp till högskolorna att göra bedömningen vad söktrycket är, vad studenterna är intresserade av och fortsätta utbyggnaden. Det är för mig inget alternativ att avbryta utbyggnaden. Så länge vi har köer till högskolor bör vi fortsätta att utöka resurserna. En skog av alternativ, säger Ulf Nilsson. Jag har svårt att tänka mig, när man avreglerar och låter makten vara lokal, att man kan få något annat än en skog av alternativ - självklart. Det är inte centralstyrt längre. Vill man inte ha en skog av alternativ ska man ta tillbaka besluten in i riksdagens kammare. Jag tror inte det vore klokt. Låt tusen blommor blomma och låt högskolorna formulera sitt utbildningsuppdrag. Låt dem skapa möten mellan ämnesområden. Det har varit alldeles för lite av detta. Att man i Uppsala nu skapar en humanistingenjörsutbildning är väldigt positivt. Det är ett träd till i den skogen, men det behövs sannerligen - kreativitet och nya möten.
Fru talman! Mycket av det utbildningsministern säger är som musik i mina öron, men det är inte så verkligheten ser ut. I utredningen står det tydligt att det ingår i statsmakternas övergripande ansvar för vårt svenska stödsystem att ange hur utbildningsutbudet ska fördelas mellan olika utbildningsområden. Där är det inte fritt. Det som är min huvudpoäng i denna interpellation är att vi i dag berövar ungdomarna friheten att bestämma sitt yrkesval genom att de inte ges utbildningsplatser där sökbilden finns och där köerna finns. Jag måste säga att den förändring som regeringen åstadkom i början av sommaren var väldigt bra. Lärosätena fick möjlighet att flytta över medel från det ena utbildningsområdet till det andra. Man har inte fått göra det förut. Det har varit väldigt styrt. Jag hoppas att den friheten ska få finnas kvar. Jag är orolig. Den respekt som vi genom tiderna har visat för den äldre generationens beslut av livsval måste vi i dag visa ungdomarna för de livsval de vill göra i demokratins anda mot framtidens samhälle. Genom att begränsa möjligheterna för dem att välja utbildningsområde har vi varit med och styrt hur de vill utveckla framtidens samhälle. Lite grann av huvudidén för mig är att framtidens samhälle inte finns i en klar bild. Vi vet inte hur det ser ut. Vi vet inte ens om det behövs en massa tekniker. Vi vet en sak, och det är att ungdomarna i dag kommer i en process att påverka hur framtidens samhälle kommer att se ut. Därför är det viktigt att i ett slags ödmjukhet inför deras val inte begränsar deras möjligheter till att forma det demokratiska framtida samhället. Vi kan ta en bild utifrån hur det såg ut när jordbruken i hög grad lades ned och det agrala samhället övergick i ett industrialiserat samhälle. Då ropade människor att det inte var möjligt att så många bönder skulle lägga av sitt lantbruk. I dag producerar mer jordbruksprodukter än vi någonsin har gjort fastän vi har väldigt få lantbrukare. Vi vet i dag inte om det behövs massor av tekniker i det framtida samhället. De kommer att rationalisera sig själva i hög grad. Vi behöver förmodligen några som är oerhört duktiga, men vi behöver väldigt mycket kunnigt folk som har en basteknik. Där kanske just de gränsöverskridande utbildningarna, som jag uppskattar väldigt mycket, skulle innebära att en humanist skulle läsa lite teknik på samma sätt som en tekniker ska läsa humaniora. Många sådana lösningar tror jag att vi ska kunna hitta. Dit jag vill komma är att den frihet ungdomarna vill ha, att få välja det de är intresserade av och har begåvning för, ska också erbjudas dem. Får de sin frihet beskuren kommer de en vacker dag att försöka återerövra den. Därför måste vi hitta ett sätt som egentligen inte har med utbyggnaden att göra, utan med dimensioneringen och fördelningen av de utbildningsområden som vi ska ha utbildning på. Där måste vi hitta ett sätt att möta den sökbild som finns.
Fru talman! De grova beslut som riksdagen kan fatta, som utbildningsministern talade om, är i själva verket ganska styrande, eftersom det sätts upp utbildningsmål för olika utbildningsområden för varje universitet och högskola. Det ministern nu öppnar för är alltså att få flytta över pengar om man inte når upp till utbildningsmålen, om platser står tomma. Men om vi verkligen skulle få ett system som rättar sig efter vad studenterna väljer skulle vi successivt söka utverka ett system där man för över pengar till de utbildningar som studenterna söker sig till, dvs. där förstahandsvalet är. Min konkreta fråga till utbildningsministern är om vi har kommit så långt att vi kan diskutera ett sådant system, där man verkligen medvetet låter pengarna följa studenterna i det avseendet och där det inte bara handlar om att rädda de platser som står fullständigt tomma. Det är som sagt problem att rekrytera vissa grupper, t.ex. lärare. Men fortfarande löser man det inte med fler platser, utan man gör det genom att göra yrket attraktivt och utbildningen intressant. Det är bl.a. därför som Folkpartiet har engagerat sig så mycket i lärarutbildningen. Jag tror att vi behöver en annan utbildningsideologi. Vi måste våga säga att kunskap, oavsett om den är humanistisk eller naturvetenskaplig, har ett värde i sig och värde både för samhället och för individen oavsett teoretiska prognoser om framtida samhällsnytta. Det är därför jag tycker att vi borde börja utveckla ett system som på ett helt annat sätt fördelar studieplatser efter hur studenterna väljer. Då tänker jag inte bara geografiskt utan i allra högsta grad vilka kurser de väljer.
Fru talman! Låt mig säga att mycket av det Yvonne Andersson säger ställer jag mig fullt bakom. Jag skulle också önska mer av möten och inte bara åt ena hållet, inte bara tekniker som läser några kurser med humanistisk inriktning utan också humanister och samhällsvetare som får del av en del tekniska kunskaper. Precis som Yvonne Andersson säger kan ingen av oss förutsäga framtiden. Ingen av oss kan planera in den på något meningsfullt sätt. Det är därför så viktigt att makten ska ligga lokalt, där man arbetar med utbildning och där man också har insikter i vart kunskapsutvecklingen är på väg - det centrala, inte bara vad som efterfrågas i dag utan var gränserna går för vår kunskap. Det har man ute på högskolor och universitet och där ska man ha det starka inflytandet. Därför slåss jag för ökad frihet för högskolorna att själva få dimensionera och omfördela - inte så som Ulf Nilsson säger, om platserna står fullständigt tomma, utan om de nu i höst gör den bedömningen att de inte efter den sökbild de haft vid den senaste antagningsomgången kommer att kunna expandera på det området kan de redan nu börja planera att expandera på något annat område. Vad det området ska vara ska de besluta själva beroende på var de har intresset, de duktiga lärarna, resurser och kapacitet. Det uppmanar jag våra högskolor att göra under hösten. Det är viktigt, men Ulf Nilsson tar upp någonting annat. När jag nu är väldigt överens med Yvonne Andersson blir det tydligt efter den här eftermiddagen att jag och Ulf Nilsson har väldigt olika synpunkter på hur utbildningspolitiken ska föras. Ulf Nilsson vill också att resurserna ska följa studenten geografiskt. Det innebär att det vi har lyckats med under de senaste åren - att bygga en stark högskola i varje län i Sverige och därmed ge möjligheter till helt nya grupper att söka sig till högskolan - icke hade varit möjligt. Det är inte så att man kan starta en högskola och genast få den tradition, historia och renommé som Uppsala och Lund har, utan det tar sin tid. Karlskrona/Ronneby är ett sådant exempel. I dag flockas antagligen också folkpartister där och berättar hur fin högskola det är. Men när den startades var det under skarp kritik från många som undrade varför Blekinge skulle ha en högskola, om det verkligen var rimligt när det fanns Lund att gå till. Tio år senare visar det sig att det är en av våra starka högskolor. Likadant är det med Södertörns högskola, i ett område av Stockholm som ju har väldigt nära geografiskt till Stockholms universitet men inte så nära i praktiken. Det är en del av södra Stockholm där man inte har den bildningstraditionen och där ungdomarna inte i så stor utsträckning gått vidare till högskola. Nu finns Södertörn tack vare att politikerna står upp och säger att vi ska ha en högskola där och att vi ska rekrytera de bästa lärarna dit. Då blir också Södertörn en attraktiv högskola efter hand. Det måste också finnas en politisk ambition att se till att fler människor kommer in på högskolan, och då måste vi satsa på högskolor över hela landet. Där tror jag tiden har runnit förbi Ulf Nilsson. T.o.m. moderaterna har insett detta för länge sedan. Det är viktigt med större frihet för högskolorna, och där tror jag att vi är överens. Det är också de beslut som regeringen har fattat.
Fru talman! Helt kort vill jag säga att eftersom jag tycker att hela den här frågan har en djup demokratisk dimension är jag glad över det som utbildningsministern säger. Jag tolkar det som en viljeinriktning från ministern, att varje lärosäte ska få dimensionera sina resurser till de olika utbildningar som ungdomar söker sig till. Jag utgår ifrån att jag har tolkat det rätt. Det har varit min ambition att lyfta fram det behovet. Jag tror att den politiska eller den demokratiska aktiviteten kanske inte alltid kommer att innebära för ungdomar att de går in i politiska partier, men att de vill kunna påverka sin situation och sitt liv framöver. Det i sin tur föder respekt för demokratin och det politiska systemet. Jag tror att detta också har en sådan dimension. Därför är jag glad för att vi är överens om att individens möjligheter att påverka sin livssituation alltid i första hand ska vara en ledstjärna. Men det innebär inte att jag tycker att teknik och naturvetenskap är oviktigt. Tvärtom vill jag uppmärksamma på att jag också har skrivit en enskild motion om behovet av att man entusiasmerar i tidiga åldrar så att ungdomar intresserar sig för detta viktiga område när söker sig till högskolan. Jag tror att vi på olika nivåer och utifrån olika perspektiv ska arbeta för dessa utbildningar. Men jag vill gärna avsluta med att det är ungdomarna själva som ska välja, och vi ska stimulera dem så att de om möjligt väljer teknik och naturvetenskap. Fru talman! Jag tackar för den här debatten. Jag tackar ministern för svaret.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att utbildningen till sjuksköterska inom onkologisk vård ska bibehålla sin specialistkompetens vad gäller strålbehandling. Sjuksköterskeutbildningen i Sverige omfattar sedan 1993 en treårig utbildning med inriktning mot allmän hälso och sjukvård. Denna leder fram till sjuksköterskeexamen för vilken Socialstyrelsen utfärdar legitimation. För de sjuksköterskor som därutöver vill specialisera sig inom något område erbjuder högskolorna i dag ett utbud av sammanhållna påbyggnadsutbildningar och fristående kurser. Bland dessa ingår utbildningar inom onkologisk vård och strålbehandling. ska vissa vidareutbildningar till specialistsjuksköterska omfattas av en s.k. skyddad yrkestitel. Behovet av reglering har uppkommit för att nå en samstämmighet i utbildningarna och har sitt ursprung i det förslag som presenterades av Behörighetskommittén 1996. Vilka specialistsjuksköterskeutbildningar, med tillhörande målbeskrivningar som ska regleras är sedan en tid tillbaka föremål för omfattande diskussioner och ärendet bereds för närvarande inom Utbildningsdepartementet. Av budgetpropositionen för 2001 framgår att regeringen har för avsikt att inom kort fastställa specialområden för specialistsjuksköterskor och besluta om att införa en ny yrkesexamen, specialistsjuksköterskeexamen, i högskoleförordningen . Av naturliga skäl kan jag inte föregripa pågående beredningsarbete och kommande beslut. För mig är det emellertid självklart och av högsta vikt att de patienter som remitteras till onkologisk vård, vilket också inbegriper strålbehandling, liksom övriga patientgrupper har rätt att ställa krav på att bli omhändertagna på ett professionellt sätt av sjuksköterskor med adekvat utbildning och goda kunskaper. Införandet av reglering för vissa specialistsjuksköterskor avser inte att försvaga specialistkompetensen inom onkologisk vård och därför kan jag heller inte dela den oro som Ulla-Britt Hagström här ger uttryck för.
Fru talman! Jag vill tacka för ett snabbt svar på interpellationen om specialistsjuksköterskor inom onkologisk vård. Tyvärr blir jag denna gång inte klokare än vad jag var när jag skrev interpellationen. Jag frågar med anledning av texten på s. 68, utgiftsområde 16. Den gamla utbildningen med direktutbildning inom diagnostisk radiologi ska förändras och röntgensjuksköterskeexamen införas. Regeringen avser också att inom kort fastställa specialområden för specialistsjuksköterskor och besluta om att införa en ny yrkesexamen, specialistsjuksköterskeexamen. För en enkel riksdagsledamot är det givetvis inget i denna text som får mig att bli oroad. Det låter mycket vackert på papperet. Orsaken till min interpellation är dock att många inom onkologisk vård och palliativ vård uttryckt stor oro. Tyvärr får jag inget vettigt svar att lugna dessa personer med. Thomas Östros svarar: "Införandet av reglering för vissa specialistsjuksköterskor avser inte att försvaga specialistkompetensen inom onkologisk vård och därför kan jag heller inte dela den oro som Ulla Britt Hagström här ger uttryck för." Eftersom det enda svaret på denna interpellation är att Thomas Östros inte kan dela min oro, blir jag inte lugnad, utan jag kräver argument för varför oron inte är befogad. Fru talman! Det finns redan en brist på ca 15 % Det handlar om en liten specialiserad grupp som är specialutbildad för ändamålet. Det är en mycket viktig utbildning som inte får slätas ut. Strålbehandling är ett lagarbete som kräver nära samverkan mellan onkologer, radiofysiker och onkologisjuksköterskor. I hela processen måste olika system för kvalitetskontroll byggas in. I Sverige drabbas ca 40 000 personer varje år av någon form av cancersjukdom, ungefär lika många män som kvinnor. En tredjedel behandlas med hjälp av strålbehandling. Dels är avsikten att bota sjukdomen, kurativ behandling, dels gäller det att lindra smärta och andra symtom, palliativ behandling. I Sverige ges praktiskt taget all strålbehandling, såväl kurativ som palliativ, vid specialiserade kliniker för onkologi. Det finns sju sådana kliniker vid länssjukhus och åtta vid regionssjukhus, enligt Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik från september 1996. Ungefär hälften av patienterna får språkbehandlingen i samband med kirurgi för att bota sjukdomen. 75 % av strålbehandlingsresurserna används för detta syfte. Fru talman! Det som Thomas Östros ser som oro från min sida ses från specialistverksamheten på sina håll i landet som ett löst förslag från departementet att reglera specialistutbildningarna och prioritera, dvs. namnskydda, vissa utbildningar. Det är t.o.m. så allvarligt att nedläggningar diskuteras. Jag vill därför fråga Thomas Östros: När kommer beredningsarbetet att offentliggöras och när kommer beslutet att fattas? Det brådskar innan kliniker hinner läggas ned på grund av den oro som finns.
Fru talman! Jag tackar för interpellationen. Det är klart att det är ett väldigt viktigt område som interpellanten pekar på. När jag läser Ulla-Britt Hagströms interpellation tycker jag att det ligger mycket i den inriktning som hon argumenterar för. Vi kommer inte att föreslå några beslut som försvårar för den grupp som Ulla-Britt Hagström nu refererar till. Jag kan inte gå in på själva innehållet i vårt förslag, eftersom det pågår en beredning på departementet, så det får jag återkomma till. Vi kommer att lägga fram ett förslag under hösten. Beredning pågår, och Ulla-Britt Hagström är välkommen att också i andra sammanhang fortsätta att ge oss goda synpunkter på vad den beredningen ska resultera i.
Fru talman! Oron gäller just att strålbehandlingsområdet inte är namnskyddat, att det såvitt jag förstår inte är prioriterat i den beredning som görs. Om onkologispecialiteten i framtiden ska bygga på påbyggnadsutbildningar och fristående kurser kommer den onkologiska vården och strålbehandlingen att försvagas. Jag tycker att det är synd att utbildningsminister Thomas Östros valt att inte lyssna in i landet efter vad som händer på det här området. Utbildningsministern svarar att patienter har rätt att bli omhändertagna på ett professionellt sätt av sjuksköterskor med adekvat utbildning och goda kunskaper. Med det svaret borde inte utbildningsministern medverka till att försvaga utbildningen i strålbehandling. Nu kanske den här interpellationsdebatten leder till att man får upp ögonen ännu mer för detta. Det vore väldigt positivt, därför att sjuksköterskan måste självständigt, som i dag, kunna utföra undersökningar och behandlingar. Vi måste i Sverige fortsätta att tillåta oss ha en professionell kompetens också inom smala områden. Det får inte vara så att regeringen vaknar först när det uppstår en kronisk brist. Redan i dag ligger bristen på 15 % inom den här specialiseringen. Fru talman! Om det nu blir som man kan läsa ut av budgetpropositionen och det inte ges nya direktiv för att strålbehandlingen ska vara ett skyddat specialistyrke, kommer det att bli dyrt för onkologklinikerna. Det är det man är bekymrad för. Man kommer att köpa ett minimalt antal platser. Det kommer alltid att vara brist på personal. Det stora bekymret är att den palliativa behandlingen kommer att bli allra mest utsatt. Vi håller ju i Sverige på att bygga upp den palliativa vården, och om det då pågår beredningar som vill ta bort kompetensen är det både ologiskt och tragiskt. Visst är det bra att vi skyddar specialistutbildningarna, men vi måste se till att alla yrkesområden som verkligen behöver skyddas som prioriterade kommer med. Jag skulle därför vilja uppmana Thomas Östros att snabbt rycka in och ange strålbehandlingen som en inriktning som måste skyddas och prioriteras. Nu säger utbildningsministern att han inte vill störa pågående beredning. Men jag kan tala om att samtidigt som utbildningsministern säger att han inte vill störa pågående beredning talar man ute i landet om att onkologin troligen hamnar i slaskgruppen och att det är osäkert om strålbehandling ska ingå, därför att intresset för att driva den här specialbehandlingen avtar. Det skulle vara förödande för cancervården. Därför vill jag ställa ytterligare en fråga till Thomas Östros: Finns det något skäl till att inte från början prioritera strålbehandlingen som ett viktigt specialistområde i den pågående beredningen? Vem är det som har gett direktiven och hur har de utformats?
Fru talman! Den ingår i den onkologiska specialistinriktningen. Det är svaret. När det gäller att störa beredningen kan jag försäkra Ulla-Britt Hagström att jag stör beredningen väldigt mycket varje dag. Det är så vi arbetar på departementet. Men innan vi är klara är det svårt för mig att ge mig in i en debatt om vad regeringen kommer att föreslå. I det här läget vet jag ännu inte det. Men interpellanten har gett välgrundad information, riktad mot ett särskilt område, och jag kommer naturligtvis att ta med mig den i mitt fortsatta störande av beredningsarbetet.
Fru talman! Jag tror nu lite bättre på utbildningsminister Thomas Östros, och jag förstår att också utbildningsministern tar min oro på allvar. Jag har fått lite svar nu. Det är väldigt mycket fakta som har studerats här. I statens utvärdering av medicinsk metodik har man tittat på 1 600 vetenskapliga studier omfattande över 700 000 patienter som har erhållit strålbehandling och påpekar att det täcker 90 % av alla cancersjukdomar. Därför är det väldigt angeläget att vi också tittar vidare på att sjuksköterskan med sin specialisering kan medverka vid undersökning och behandling, vara arbetsledare, kunna ta del av forskning, kunna vara med och initiera forskning där sådan behövs och framför allt följa upp patientens behov av välbefinnande och livskvalitet. Det ska bli spännande att följa vad den här beredningen kommer fram till i sitt slutgiltiga förslag. Jag tackar därför för svaret.

Fru talman! Rolf Gunnarsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att sänka bensinskatten. I årets budgetproposition finns förslag om en grön skatteväxling på energiområdet. Den innebär bl.a. att skatten höjs på fossila bränslen. Bensin undantas dock från skatteväxlingen. Växlingen sker genom att arbetsgivaravgifterna sänks och genom att grundavdraget för löntagare och pensionärer höjs. Vidare finns det i budgetpropositionen förslag om att det avdragsgilla beloppet för kostnader för resor med egen bil mellan bostad och arbetsplats, för resor i tjänsten och i näringsverksamhet höjs från 15 till 16 Skatterna på bensin och andra bränslen utgör viktiga styrmedel i miljöpolitiken som syftar till att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Eftersom regeringen har tagit ställning till skattenivån på bensin i den nyligen avlämnade budgetpropositionen kan jag inte nu se någon anledning till att på nytt ta upp frågan.
Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret, även om jag kanske förväntade mig något mer kring en så stor och viktig fråga, i alla fall ser jag bensinskattefrågan som en mycket stor fråga. Men, fru talman, jag är inte längre säker på att finansministern förstår vikten av den här frågan. Det smärtar mig att fundera i de banorna. Jag är inte säker på att finansministern förstår vad ett högt bensinpris betyder för folk ute på landsbygden och i glesbygden. Kanske är det svårt att förstå det om man åker tunnelbana, som jag tror att finansministern gör, till och från jobbet. Men jag kan lova finansministern att det här är en mycket stor fråga för oss som bor ute på landet. Jag pratar inte i egen sak, men det finns många människor i glesbygden och på landsbygden som det här är en mycket stor fråga för. Men jag börjar som sagt bli osäker på finansministerns insikt i frågan och hans förståelse. Det är inte första gången han och jag debatterar den här frågan. Vi har stått här tidigare i interpellationsdebatter och även utväxlat skriftliga frågor och svar. Detta korta svar är ett rätt lustigt svar. Finansministern talar om den gröna skatteväxlingen på energiområdet. Han talar om att skatten höjs på fossila bränslen. Sedan kommer meningen där man väntar sig att få veta vad skatteväxlingen har med bensinskatten att göra. Hur påverkas den i den skatteväxling som han pratar om? I svaret står det exakt så här: "Bensin undantas dock från skatteväxlingen." Men det är ju om bensinen och bensinskatten den här interpellationen handlar. Med det sällskap som regeringen har skaffat sig var det kanske inget annat att vänta sig i den här budgetpropositionen. En av de samarbetspartner som ni har skaffat er talar ju om ett bensinpris på 30 kr litern. Jag brukade då barnen var små tala om att man ska passa sig för att hamna i dåligt sällskap. Tyvärr är det för sent att varna socialdemokraterna för det sällskap ni har skaffat er när det gäller förhandlingar. Socialdemokraterna runtom i landet genomför någon sorts underlig dubbelspelskampanj om bensinskatten. Det kan man läsa om i massor av notiser i medierna just nu. Man kallar det en kampanj mot bensinpriset. Ordet skatt talar man inte om. Det är inte häftigt att betala skatt, i alla fall inte bensinskatt. Socialdemokraterna ute i landet jagar nu namnunderskrifter av bilister. Namn som sedan enligt uppgift ska sändas till finansministern. Där står man vid mackar och på andra platser och försöker se trovärdiga ut och säger att man kräver sänkt bensinpris. Hemma i mitt län, Dalarna, har socialdemokraternas länsordförande skrivit en debattartikel där han säger att 7 kr är ett lämpligt bensinpris. Det låter ju som vettiga synpunkter, men om man ska få ihop den ekvationen, att sänka till 7 kr, måste det också bli en sänkning av skatten. Annars går inte ekvationen ihop. Jag vill fråga finansministern: Kan man tolka dagens svar som att hans partivänner ute i Sverige, som står vid mackar och på andra platser, nu kan blåsa av sina aktiviteter, därför att dagens svar är nej och åter nej? Kan man tolka finansministerns svar som att Socialdemokraternas kampanj ute i landet enbart är ett äkta dubbelspel? Jag hoppas att finansministern vill svara på de här frågorna. Förra gången vi stod här och hade en interpellationsdebatt försökte finansministern att komma ifrån ämnet genom att inte begära någon replik i andra omgången. Jag vill därför redan i mitt första inlägg säga att om finansministern försöker med samma taktik i dag, kommer jag i morgon att lämna in en ny interpellation om bensinskatten. Jag förstår att det här inte är någon populär fråga att diskutera. Men som landsbygdspolitiker lovar jag finansministern att det är den fråga outstanding som engagerar folket. Av de brev, mejl, samtal och kontakter som jag får just nu lovar jag att 90 procent handlar om bensinskatten och bensinpriset. Då tycker jag att man kan göra sammanfattningen att det här är en mycket viktig fråga.
Fru talman! Bensinpriset har två sidor. Tyvärr har Rolf Gunnarsson inte upptäckt den ena av dessa två sidor. Han har gång på gång ställt samma interpellation, samma enkla fråga, och han har gång på gång fått samma svar. Han har ändå inte upptäckt att bensinpriset har två sidor. Det är lite tragiskt, komiskt, och det är tragikomiskt - vilket man vill. Som jag redovisar i mitt svar för femtioelfte gången är det naturligtvis så att vi har höga energiskatter och höga skatter på bensin och diesel av miljöpolitiska skäl. Jag inser att Rolf Gunnarsson inte har någon som helst förståelse för de miljöpolitiska skälen och inte något som helst rimligt skäl att diskutera just miljöaspekten med tanke på de miljöskador som vi har både i vårt land och i andra länder. Men ett okänsligt moderat samlingsparti har naturligtvis inte några som helst miljöambitioner, så vi får väl lämna den delen av diskussionen just nu. Den andra delen av bensinpriset handlar inte bara om skatt. Det handlar, Rolf Gunnarsson, om det märkliga i att både bensinpriset och dieselpriset i vårt land har sin grund i att vi har en bristande konkurrens i produktionsledet och i distributionsledet när det gäller både bensin och diesel. Jag har aldrig hört Rolf Gunnarsson och hans partivänner över huvud taget ha något bekymmer med den bristande privata konkurrensen. Men det vore naturligtvis skäl att ta upp till diskussion, även om vi inte ska göra det i det här sammanhanget eftersom inte interpellationen berör just den frågan. Däremot är jag något förvånad, Rolf Gunnarsson, när jag går in på Moderaternas hemsida och ser att ni anklagar Socialdemokraterna och regeringen för att vi ständigt höjer bensinpriset. Vi har inte höjt bensinpriset vare sig i år, 1999 eller 1998. Man får gå tillbaks till 1997 för att hitta några sådana höjningar. Jag tycker att det är ganska ohederligt av Moderata samlingspartiet att på sin hemsida påstå att den socialdemokratiska regeringen höjer bensinpriset. Det är alldeles felaktigt. Dessutom säger Moderata samlingspartiet på sin hemsida att bensinpriset ska sänkas genom mycket kraftiga sänkningar av bensinskatten. När det sedan kommer till motionsdags - det har ju alldeles nyligen varit allmän motionstid i riksdagen - är anspråken betydligt lägre från Moderata samlingspartiet, så det är en dubbelhet i bokföringen för Moderata samlingspartiets bensinskattepolitik som är ganska anmärkningsvärd. Jag konstaterar till sist att detta med bensinpriset och bensinskatten är en diskussion som faktiskt borde handla om vår miljö och vårt ansvar för miljön i omvärlden, men det är något som Moderata samlingspartiet inte har någon som helst förståelse för. Å andra sidan är jag mycket väl medveten om - jag är själv bilist, som merparten av invånarna i landet är - om det höga bensinpriset och den internationella oljeprisutvecklingen. Det borde vara intressant att diskutera hur vi kan organisera en reaktion på den internationella oljeprisutvecklingen. Jag har nyligen tillsammans med mina finansministerkolleger varit med om en sådan diskussion som säkerligen kommer att påverka oljeproducenterna i deras prissättning. Den kanske mest väsentliga frågan är ju hur det internationella oljepriset utvecklas tiden framöver och inte den svenska skattenivåns utveckling, som inte är särskilt anmärkningsvärd utifrån ett europeiskt perspektiv. Slutligen, Rolf Gunnarsson, ska man se till helheten. De skattesänkningar som regeringen har föreslagit innebär för de allra flesta ett plus för åren 1999,
Fru talman! Jag tänker inte ta någon diskussion om vad som är tragiskt, komiskt osv. Det får nog folket i stugorna avgöra. När det gäller okänsligheten avslutade jag mitt inlägg med just känsligheten för att folk hör av sig i just den här frågan. Det är det som har gjort att jag tar upp den här frågan gång på gång. Det är den outstanding största frågan för mig som politiker, som landsortspolitiker eller som lantis, som jag säkert kan ses som med Stockholmsögon. Det är ingenting som jag skäms för. Jag bor på landsbygden och umgås med folk som dagligen måste ha bil och bilar. Bensinskatten är en sak som drabbar nästan alla, i alla fall väldigt många, t.ex. barnfamiljerna. Jag kan ta många exempel hemifrån min bygd uppe i Dalarna där man måste ha två bilar, dels för att klara resorna till och från jobbet, dels för att klara av körningar som behövs i en barnfamilj. Finansministern och jag har tidigare diskuterat, eftersom vi båda har verkat inom idrottsledarskapet, att bara inom den biten behövs bilen om man bor på landsbygden. Om man tar som exempel en familj som köper 2 000 liter bensin per år, så vet vi att det ungefär motsvarar barnbidraget. Det var barnfamiljerna. Sedan har vi alla som måste ta sig till och från jobbet. Man blir ganska förskräckt när man hör: Nej, jag tror att jag tar akassa för det lönar sig inte att pendla till och från jobbet. Den typen av reaktioner får man i glesbygden. Pensionärerna berörs inte alls av några reseavdrag men de måste också ha bil. En pensionär ringde mig i går som hade sett att jag skulle delta i en debatt om bensinpriset och bensinskatten. Han sade: Glöm inte oss pensionärer! Vi behöver bilen både för att åka och handla och för den sociala biten med pensionärsföreningar m.m. Bilen behövs också för resor till vårdinrättningar om man bor i det område som också jag bor i. Det är alltså många som behöver bilen, betydligt fler än man tror. Det här är en stor fråga för landsbygden och glesbygden. Om man läser Thage G Petersons bok, som är en intressant bok, kan man läsa att han på en presskonferens konstaterar att Socialdemokraterna avfolkade landsbygden. Han säger i sin bok att Socialdemokraterna aldrig har haft någon glesbygdspolitik, utan Det här är en glesbygdsfråga, en äkta landsbygdsfråga. Jag fick inget svar på frågan om exempelvis Socialdemokraternas kampanj hemma i Dalarna, där de står och tar upp namn som sedan ska skickas till finansministern. Är det någon idé, eller kan de avbryta det jobbet nu? Det går bra för Sverige och det går bra för många i Sverige, men det är många som inte känner av att det går bra för Sverige. De pensionärer som får 20, 30 eller 40 kr i nettohöjning känner inte att det går bra när de får betala mycket mer för att tanka bilen än vad de får kvar. Den debatten har vi haft tidigare, och finansministern lyckades ju t.o.m. med ekvationen att för dem som fick mindre kvar netto berodde det på höjningar före pensionen. Jag har en mor som fick 8 kr i höjning. Det är inte så mycket att tanka bilen för. Jag såg i Riksdag & Departement en väldigt stilig bild på finansministern. Det är en väldigt bra bild. Med glädjeskutt för överskott, står det på förstasidan. Jag känner inte så många som tar de här glädjeskutten ute i landsbygden och glesbygden. Men än en gång: De stora kampanjerna som Socialdemokraterna har dragit i gång ute i landet, tycker finansministern att det är dags att blåsa av dem nu och sluta med dubbelspelet?
Fru talman! Interpellationen handlar ju om bensinpriset och bensinskatten, men Rolf Gunnarsson har nu vidgat den till att gälla det mesta som handlar om svensk landsbygdspolitik. Rolf Gunnarsson använder uttrycket lantis om sig själv. Det vore mig fjärran att använda ett sådant uttryck. Jag tycker att det är ett ganska förnedrande uttryck som jag aldrig använder. Men jag vet däremot en till Rolf Gunnarsson närstående moderat riksdagsledamot från Stockholm som gjorde succé genom att använda det uttrycket, så jag förstår att det är ett gångbart uttryck i det Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp. Men det vore mig fjärran att använda den typen av tillmälen. Jag tror att bensinprisdiskussionen skulle må väl av att Rolf Gunnarsson ägnade någon enda sekunds eftertanke om att det faktiskt finns två sidor av bensinpriset. Det finns en miljösida som Rolf Gunnarsson inte ägnade ett ord åt i denna del av diskussionen. Det finns naturligtvis en annan del som handlar om höga kostnader för människor som bor inte bara i glesbygd. Jag vill erinra om att arbetsresorna för människor som bor i storstadsområdena är minst lika långa, ibland längre, som för människor som bor i glesbygd. Detta är belagt sedan mycket lång tid tillbaka. Så jag tror att det är ett samfällt problem med höga bensinpriser i både glesbygd och storstadsområden. Jag mottar många gånger olika grupper som samlar in namnlistor och andra protester mot bensinpris och annat. Det gör jag självfallet vare sig de kommer från Dalarna eller från andra delar av landet. Jag tycker att det är väl värt att ta en seriös diskussion med de här grupperna av människor. Men det intressanta är att Rolf Gunnarsson väjer helt för den viktiga diskussionen, nämligen: Varför är det så dålig konkurrens mellan bensinbolagen och mellan oljebolagen i vårt land? Varför måste oljebolagen i vårt land ta ut 30-40 öre mer per liter bensin före skatt än vad man gör i andra länder, andra EU länder exempelvis? Varför måste bensinbolagen och oljebolagen i Sverige ta ut över en krona mer i pris per liter diesel än vad man gör före skatt i exempelvis det normala EU-landet? Det är en diskussion som Rolf Gunnarsson helt väjer för; den bristande konkurrensen i denna privata bransch. Nästa diskussion handlar naturligtvis om det internationella oljepriset. Rolf Gunnarsson diskuterar detta som om det bara handlade om en skattefråga. Det handlar ju om att vi faktiskt under senare år har fått stora känningar av den kraftiga stegringen av det internationella oljepriset. Det har Rolf Gunnarsson inga som helst synpunkter på. Jag skulle vilja påstå att den sänkning som Moderata samlingspartiet föreslår i sina motioner under allmänna motionstiden i år kanske inte ens halverar den internationella oljeprishöjningen. Så Rolf Gunnarssons ambitioner på det här området är faktiskt begränsade. De som tycker att vi har fått, och jag kan förstå den uppfattningen, kraftigt höjda priser på grund av den internationella oljeprisutvecklingen och den bristande konkurrensen i oljeindustrin och oljenäringen, har ju ringa tröst när de ser att Moderata samlingspartiet faktiskt har ganska begränsade ambitioner på det här området. Sedan vore det klädsamt om Rolf Gunnarsson kommenterade att Moderaterna på sin egen hemsida fortfarande sprider den helt felaktiga uppgiften att den socialdemokratiska regeringen höjer bensinskatten. Den är felaktig i dag och den var felaktig i går. Därför borde den inte få finnas kvar på Moderata samlingspartiets hemsida.
Fru talman! Vad gäller det sistnämnda måste jag erkänna att jag inte varit inne på vår hemsida, men jag rekommenderar finansministern min egen hemsida. Där tror jag inte att jag har några lögner om Socialdemokraterna. Jag är i alla fall glad att vi kom fram till en slutsats. Vi kom, som finansministern här sade, överens om att det är ett samfällt problem för hela landet. Då tycker jag att vi konstaterar att det är ett problem. Om det är ett problem brukar jag som person försöka lösa det. Jag är glad att vi i den här debattens slutfas har kommit fram till att det är ett problem. Då kanske vi kan ta nästa steg; att det här måste lösas. Jag är för konkurrens. Jag är beredd att hjälpa till i fråga om den biten. Sedan till det här med vilken ambition man har med 70-75 öres sänkning. För en som åker 2 000 mil eller 3 000 mil är det ganska stora pengar, om man nu ska hänvisa till vår partimotion. Min ambition som boende i vad som kanske inte är storstäderna, jag tror fortfarande att det här är ett större problem på landsbygden än i storstäderna, är större än de 70-75 öre som vi har den här gången. Jag hoppas att det blir en större summa nästa gång vi lägger fram en motion. Fortfarande är det här en utestående fråga som diskuteras hemma. Det är en fråga som kommer att diskuteras hemma tills det sker någonting. Självklart är det så att det internationella styr mycket, men fortfarande är också skatten en viktig bit i det här. Den kommer jag att jobba vidare med. Det är en stor fråga för massor av väljare. Jag frågar inte när folk ringer om de är moderater eller socialdemokrater. På landsbygden tror jag att de kommer och knackar på och ringer på utan att fråga vilket parti man tillhör för att ta upp dessa problem. För det är ett problem, och jag kan inte lova något. Jag kan tacka finansministern för den här debatten, men jag kan inte lova att vi inte träffas mer i de här sammanhangen, i bensinskattediskussionen. Det tror jag att vi kommer att göra. Jag tror att jag kommer att fortsätta med den här frågan. Jag har ingen annan inriktning i dag. Jag "hotar", om jag tar ett så fult ord i min mun, att återkomma till finansministern i den här frågan. Jag tackar för i dag.
Fru talman! Om det här samtalet har fört frågan framåt är väl mer ovisst. Jag kan ändå konstatera att Rolf Gunnarsson själv tycker att Moderata samlingspartiets skattesänkningsförslag är något halvhjärtat eftersom det inte ens tar hand om halva den internationella oljeprisökning som vi har haft under senare tid. Det är en ganska blygsam ansats som Moderata samlingspartiet har, något som Rolf Gunnarsson nu intygar. Han tycker själv att den sänkning som Moderaterna föreslår är väl liten. Sedan vill jag faktiskt rekommendera, för att vara riktigt allvarlig, ett besök på Moderata samlingspartiets hemsida. Rolf Gunnarsson flyr genom att hänvisa till sin egen hemsida. Men någon gång kanske han som medlem i detta moderata samlingsparti också skulle besöka det egna partiets hemsida och konstatera att det där finns påståenden om att den socialdemokratiska regeringen höjer bensinpriset, höjer bensinskatten. Jag tycker att det hör till hederligheten att han skulle kunna medverka till att ändra den typen av helt felaktig information som finns på Moderaternas hemsida. Jag konstaterar till sist att det tydligen inte är möjligt att locka in Rolf Gunnarsson på en miljödiskussion. Men har man inga kunskaper på området kanske man hellre ska avstå.

Fru talman! Bo Lundgren pratar om att sänka skatterna. Jag har inga problem med att ställa upp på det resonemanget. Tvärtom! Vi vill sänka skatterna. Nästa år sänker vi skatterna med mer än 10 miljarder än i regeringens förslag. Fru talman! Jag har ett problem med på vilket sätt och med hur mycket moderaterna vill sänka skatterna. Sänkningarna måste alldeles uppenbart finansieras på något sätt. Någon får betala skattesänkningarna. Det är där jag tycker att moderaterna så uppenbart hamnar snett. Man sänker skatten för dem som tjänar mest. En halverad, och sedan slopad, statsskatt är någonting som de som tjänar mycket tjänar på. Det är moderaternas recept. Detta, fru talman, är inte rättvist. Det är bara var femte till sjätte människa i det här landet som över huvud taget betalar statsskatt. Vi vill någonting annorlunda i Centerpartiet. Vi sparar och gnetar för att få ihop till skattesänkningar. Vi utnyttjar tillväxten, samtidigt som vi håller tillbaka i de ökningar i budgeten som regeringen vill plussa på. Vi vill sänka skatterna i det utrymme som skapas på ett fördelningsmässigt riktigt sätt. Vi sänker skatten lika mycket i kronor räknat för alla med hjälp av en skatterabatt på 10 000 kr. Det motsvarar ungefär det grundavdrag på 30 000 kr som moderaterna arbetar med. Vi sänker skatten mest för dem som jobbar - för att göra det lönsamt just att jobba. Vi strävar efter en bibehållen välfärd med sänkta skatter. Skulle det inte vara på sin plats nu att ge besked att om vi får en ny regering efter det kommande valet, och om moderaterna sitter i den regeringen, att moderaternas ambition att avskaffa statsskatten inte kommer att genomföras? Det är viktigt att visa på inriktning och ambitioner i politiken. Det är viktigt att tydliggöra skillnader gentemot regeringen och gentemot oss andra borgerliga partier. Men det är lika viktigt att säga att det inte är aktuellt att genomföra den ambition och den inriktning som moderaterna har när det gäller statsskatten. Det ska sägas tydligt att ansvarstagandet i en kommande regering är viktigare än de egna symbolfrågorna.

Fru talman! Nej, jag glömmer inte. Vår skatterabatt på 10 000 kr motsvarar ett grundavdrag på 30 000 kr. Det är i ungefär samma härad som moderaternas grundavdrag. Det var det jag sade. Vi har dessutom en puckel i arbetet som leder till att de som har lägre inkomster också är de som tjänar mest på vår skattesänkning. Det har inte moderaterna på samma sätt. Moderaternas inriktning i deras budgetmotion är att - om jag nu kommer ihåg årtalet - till 2003 halvera statsskatten, för att sedan helt få bort den. Det är alldeles uppenbart att detta inte gynnar människor med låga inkomster. Det är bara var femte till var sjätte människa i landet som betalar statsskatt. Då är det också uppenbart att den ambitionen i en borgerlig regering inte kommer att genomföras. Det är viktigt att säga det, så att människor som sätter sitt hopp till en kommande borgerlig regering ser en profil som är, milt uttryckt, lite annorlunda i skattehänseende än den Bo Lundgren redovisar.

Fru talman! Jag kan förstå att Lennart Daléus har problem med Moderaternas skattepolitik om de ska ingå i en gemensam borgerlig regering. Jag har studerat Moderaternas ekonomiska motion, och den är intressant. Där finns siffror och där finns fakta. Det är en skattesänkning som innebär att en person som har en månadsinkomst på ungefär En person som har en lön på ungefär 40 000 kr i månaden eller mer får en skattesänkning på ungefär 3 000 kr i månaden. Det är ganska stor skillnad. Man kan också läsa sig till hur det här ska finansieras. Det är fakta. Det ska finansieras med sänkt bistånd och avvecklad storstadssatsning, alltså satsningar på att få människor som i dag står utanför samhället att komma in. Det är minskade kostnader på läkemedelssidan - det blir alltså dyrare mediciner.

Det är fakta om man läser Moderaternas ekonomiska motion. Det är väl det som är den moderata friheten. Det är samma sak med diskussionen om arbetstiden. Det är roligt att så många nu pratar om arbetstidsfrågan, och det ska jag också göra i mitt inlägg mera i detalj. Moderaterna har ett digert register vad gäller att bromsa all utveckling som har att göra med att människor ska få mer tid att leva.

Fru talman! Jag tycker att det är billig debatteknik att undvika att svara på frågor genom att ställa nya, Det är faktiskt så att Moderaternas skattepolitik innebär stora försämringar för stora grupper av människor - just de människor som Bo Lundgren står här och talar om att han så varmt försvarar. Det är inte trovärdigt att föreslå stora skattesänkningar för människor som redan har tillräckligt med pengar och samtidigt komma med förslag som försvårar för människor som inte har så att det räcker till mat, till hyra och till läkemedel. Det är inte trovärdigt. Vad gäller historien är det väl bra att använda sig av den och framför allt lära sig någonting av den. Det vore väl klokt om Bo Lundgren och Moderaterna lärde sig någonting av den historia som arbetstidsförkortningen representerar, nämligen lyssnade på de många människors önskan i dag om att också få tid att leva, att inte bara vara producenter, inte bara vara konsumenter, utan också få tid att leva. Det är ett sätt på vilket vi i historien har tagit ut produktivitetsutveckling och ökningar i samhällsekonomin. Vi delar på det goda. Vi ser inte bara till att de som redan har får mer utan också att de får som inget har. Det gäller inte bara pengar, Bo Lundgren, utan också tid.

Fru talman! Bo Lundgren refererade till Karin Boyes dikt I rörelse. Det vore bra om Bo Lundgren gick hem och läste på den dikten lite mer, särskilt det som står på slutet, "Bryt upp, bryt upp". Bo Lundgren har stått skäligen stilla åtminstone de senaste 20 åren. Hans standardsvar på alla frågor är: Sänk skatten! Gudrun Schyman visade tydligt hur osolidariskt skattesänkningen finansieras. Annars började Bo Lundgren rätt bra i dag, med tvåbarnspappan i Hallonbergen som tyckte att det inte fanns tid för kärlek mellan far och barn och inte tid för kärlek mellan man och hustru. Där var Bo Lundgren för en gångs skull inne på något väsentligt, på ett nytt spår, åtminstone för honom och Moderaterna. Men det tog inte många sekunder förrän han halkade in på de gamla hjulspåren igen, i sitt gamla vanetänkande. Hur skulle man enligt Bo Lundgren komma åt problemet och komma till rätta med bristen på tid för kärlek? Jo, det skulle man göra genom att sänka skatten. Det bästa sättet är rimligen, om man anser att det finns för lite tid för liv och kärlek, att sänka arbetstiden, inte skatten.

Fru talman! Ursäkta, Bo Lundgren, men det där är struntprat. Det är ju vi politiker som skapar förutsättningarna för de livsmöjligheter och de frihetsmöjligheter som människor får. Genom att sänka normalarbetstiden skapar vi fri tid för att öka livskvaliteten. Vi har också från Miljöpartiets sida föreslagit rätten att ta ut ett friår för att komma ur det som Bo Lundgren kallar ekorrhjulet. Man ska alltså ha möjlighet att ta ledigt ett år för att vara med barnen, för att studera eller för att göra vad man vill med ersättning på a-kassenivå om någon arbetslös går in och vikarierar på ens plats under den tid man är borta. Det här är också en frihetsreform. Det kan människor inte välja i dag, men vi har som politiker möjligheten att skapa förutsättningar för rika valmöjligheter för högre livskvalitet för människorna i vårt land.

Fru talman! Jag begärde replik när jag märkte att Bo Lundgren inte svarade på frågan som Gudrun Schyman och Lennart Daléus, och även Matz Hammarström, ställer. Han utgår ifrån småbarnsföräldern i Hallonbergen - pappan. Troligen tjänar han inte så mycket och tillhör låginkomsttagarna i vårt land. Hans skattesänkning, om vi tittar på statsskatten, är noll. Däremot får Bo Lundgren, som jag skulle tro tjänar i storleksordningen 800 000 kr, en skattesänkning på gott och väl 100 000 med moderaternas förslag. Småbarnspappan i Hallonbergen har att se fram emot sämre a-kassa, sämre sjukförsäkring och mindre av satsningar på språkutvecklingen för barnen på förskolan i Hallonbergen. Det ligger i moderaternas förslag. Detta beskrivs som ett sätt att minska politikens inflytande. Överheten är ju politikerna. Vi ska abdikera i moderaternas värld, och så ska man släppa fram detta. Det är ett systemskifte. Det sade man att det var på 90-talet, när man talade rent ut. Det är samma politik nu som då, fast nu beskrivs den i termer av att man ska släppa människor fria. Vari ligger det rättvisa, Bo Lundgren, i att en inkomsttagare med 800 000 kr får 128 000 i skattesänkning, medan den som tjänar 128 000 inte får någonting? Det är den frågan jag, Matz Hammarstöm, Gudrun Schyman och Lennart Daléus ställer. Den borde också ställas av kristdemokrater och folkpartister.

Fru talman! Jag ska be mina medarbetare under debattens gång att kolla situationen i Göteborg omkring denna friskola, så ska jag försöka svara. Jag kan erkänna att jag inte har kontrollerat den sakuppgiften sedan vi senast träffades. Det är kanske i och för sig mänskligt, men jag beklagar det. Låt oss däremot, Bo Lundgren, bita oss fast vid den debatt som det ändå börjar bli. Skattesänkningen för låginkomsttagare betalas helt av minskade insatser för a-kassan, minskade insatser för sjukförsäkringen, minskade insatser för språkförskolorna, minskade insatser för att möta segregeringen i våra storstadsområden och minskade insatser i den offentliga sektorn, dvs. i vården, skolan och omsorgen. Det är så moderaternas budgetförslag ser ut. Det är möjligt att denna person inte blir arbetslös, inte blir sjuk, inte har barn som går på dagis och inte har tonåringar som finns i skolan. De är möjligt. Då kan han kanske få några kronor över i moderaternas värld. Men för dem som har öronbarn och som behöver vara hemma från jobbet, för dem som själva blir sjuka och för dem som är arbetslösa - i deras värld - blir moderaternas skattesänkningar inte någonting som ökar friheten utan någonting som kommer att beskära friheten. Det är detta vi reagerar emot. Ni har samtidigt fräckheten att lägga fram ett förslag där en person som tjänar 800 000 kr får 10 000 kronor i skattesänkning varje månad. Det här är utmanande, Bo Lundgren, och det är inte konstigt att det väcker opposition här i kammaren. Utveckla nu gärna varför det ökar friheten för den enskilde låginkomsttagaren när de gemensamma trygghetssystemen monteras ned, precis som ni vill i moderaternas värld. Det är det debatten handlar om, och det är den vi ska ta här i dag. Det är alldeles uppenbart.

Fru talman! Jag tycker att det här börjar utveckla sig till en intressant politisk debatt som jag egentligen tror handlar om människosyn och om hur vi ser på hur vi ska fördela både tid och pengar. Ska vi fördela utifrån behov eller utifrån ekonomisk vinning? Det är väl det som frågan handlar om egentligen. Detta är en fråga som också är grunden för arbetstidsfrågan. Det är glädjande att se att så många diskuterar den frågan med en sådan frenesi. Vi är många som har diskuterat den frågan länge, i drygt 20 år, och envist hävdat att vi behöver mer tid att leva. Vi är inte bara arbetsmaskiner. Vi är inte bara konsumenter som går i snabbköpen och plockar i korgarna, utan vi har också annat för oss i våra liv, och vi behöver tid också för annat. Vi behöver tid för reflexion. Vi behöver tid för kärlek. Vi behöver tid för relationer. Vi behöver tid att vara människor. Det är det som så många känner saknas i dag. Vi har inte tid. Vi springer, hetsar och stressar i vardagen dygnet runt. Många tvingas springa fortare än andra eftersom också pengarna är en bristvara. Men även människor som har pengar springer och stressar för att fylla på, köpa, handla och hänga med i konsumtionshetsen. Det här slår ut människor. Det slår ut i sjukdomar. Det slår ut i ökad läkemedelskonsumtion. Det slår ut i stress. Det slår ut i ett minskat barnafödande. Det slår ut i brustna relationer. Det slår ut i dåliga samveten. Allt det här är saker som inte bara ligger på huden utan också under huden på väldigt många människor. Det gäller inte minst kvinnor som ofta ensamma bär försörjningsbördan och föräldraansvaret och som också brottas med en dålig ekonomi på grund av fel lönesättningar inom vård och omsorg. Det här är frågor som vi har arbetat med i Vänstern under mycket lång tid. Vi har inte varit ensamma. Många andra har också varit med, framför allt många kvinnor, just för att vi har problemen under huden. Länge har det politiska motståndet varit kompakt i den här frågan. Också arbetarrörelsens organisationer och fackförbunden har länge hävdat att det här är en fråga för arbetsmarknadens parter och ingenting för politikerna att bry sig om. Den här attityden har vänts, och den har vänts dramatiskt bara under det senaste året. Det är mycket glädjande.

Det är en dramatisk förändring. När arbetsgruppen, som har jobbat med arbetstiden, kom med sin rapport i våras utmålades det här som fullständigt omöjligt i diskussionen. Vi skulle stå på ruinens brant både privatekonomiskt och samhällsekonomiskt om vi genomförde en arbetstidsförkortning. I dag låter det helt annorlunda, och det är jag och Vänstern naturligtvis väldigt glada över. Vi kan konstatera att det är en arbetsseger. Men det viktiga är att så många människor nu har i utsikt att få en faktisk praktisk arbetstidsförkortning i den verkliga vardagen. Det är ju det som vi syftar till. Och vi i Vänstern tycker inte att den ska vara liten. Den ska inte vara tio eller tolv minuter som Bo Lundgren tycks tro, utan vi ska ned till det som är det mycket rimliga och högst önskvärda, nämligen sex timmars arbetsdag. Vi i Vänsterpartiet är medvetna om att detta inte sker under en natt, en dag, på en vecka eller i en budgetförhandling. Vi har sett vilken tid det tar att ändra opinionen och få människor att förstå att det här är nödvändigt och klokt. Det är klart att det kommer att tid innan vi är framme vid den efterlängtade sextimmarsdagen, men det är klart att vi kommer dit. Vi kommer självklart att fortsätta att arbeta med den här frågan som den mycket viktiga fråga det är. Vi vet ju att så många tycker som vi. Det är inte längre semester man behöver, utan det är en annan vardag. Vi behöver ha tid i vardagen. Och det kan vi inte få på något annat sätt än genom att vi minskar arbetsdagen eller arbetsveckan. Det ska naturligtvis vara möjligt för så många som möjligt att själva bestämma. Och det gör man väl lämpligast tillsammans med sina arbetskamrater, så att man kan förändra den arbetsorganisation som man ingår i. Ju större arbetstidsförkortning desto större organisationsförändringar och större vinster, också ekonomiska, blir det för arbetsgivaren. Det här har moderna företagsledare förstått och också genomfört och infört på många arbetsplatser, både offentliga och privata. Att det skulle vara omodernt eller att det skulle vara att sätta sig över människors egen vilja att föreslå en sådan här reform är ett omodernt tänkande. Det är klart att vi jobbar vidare med frågan, och det är klart att det här i grunden handlar om hur vi använder de pengar som finns. Jag tror faktiskt att många människor i dag frågar sig: Vart tar alla pengar vägen? Det handlar om alla de här överskotten, som alla pratar om och om alla de här strålande tiderna, som det ropas om från löpsedlarna och medierna: Det går så bra! Men vart tar pengarna vägen? Det är många som säger: Jag har dem inte i min ficka. Jag ser dem inte när jag tittar på personalsituationen på mitt dagis. Jag ser det inte när jag går till sjukhemmet och besöker min gamla mamma. Var är pengarna? De finns, och någonstans tar de vägen. Jag tror inte att det är riktigt att som Bo Lundgren säga att de tar vägen i politikernas fickor. Så är det ju inte. De går ju inte in i välfärdssystemen. Det var längesedan de gjorde det. Nu börjar de gå tillbaka dit. Men det är inte där som vi har sett de strålande tiderna, Bo Lundgren, utan det är ju i privatekonomin. Det är ju till dem som redan har, till börsen och till vinsterna pengarna har gått. Generellt sett har löneandelen av de vinster som har genererats under de senaste decennierna gått till ägarna, till vinstutdelning, och inte till dem som har arbetat ihop pengarna. Så är det. Orättvisorna ökar. Klyftorna ökar, och vi har ett tudelat Sverige precis som vi har en tudelad värld. Vi kan titta på de överskott som vi nu kommer att få i statsbudgeten och ha en intressant diskussion just om hur vi ska fördela dem. Det kommer 70 miljarder och 80 miljarder nästa år och året därpå. Vad ska vi ha dem till? Ska vi sänka skatterna som Bo Lundgren vill? Eller ska vi amortera mera? Eller ska vi använda dem till att renovera och reparera välfärden och se till att vi får en bra barnomsorg och förskola, att vi får ordentligt med lärare i skolan och ordentligt med personal inom sjukvården? Ska vi se till att de pensionärer som fortfarande inte har pengar så att det räcker får det? Ska vi se till att de många ensamma mammorna och papporna, som i dag inte kan tillgodoräkna sig några barnbidragshöjningar för att de måste komplettera med socialbidrag och det då räknas av, också får en del i den här välfärdsökningen? Ska vi se till att höja nivåerna i a-kassan i stället för att sänka dem, som moderaterna vill? Ska vi inte höja nivåerna i sjukförsäkringen? Ska vi inte höja taken? Ska vi inte se till att vi får en stabil grund i det folkhem som jag tror att en majoritet av oss faktiskt vill ha? Jo, det tycker vi. Vi ska också använda pengarna till att inleda en arbetstidsreform. Det är att dela på det goda, och det är att handla utifrån en värdering som heter solidaritet. Det är nästan så att man inte vågar uttala det ordet längre med risk för att bli kallad huligan eller terrorist. Det är nämligen solidaritet som är det bärande temat för de proteströrelser som vi nu ser växer mot den här orättvisa ekonomin och mot ekonomismens härjningar med ökande klassklyftor och miljöförstöring där länder sätts i fråga och demokratiska system urholkas av multinationella företags härjningar. "Solidaritet" säger människor som går ut på gatan och demonstrerar och som organiserar sig i nätverk. I Stockholm heter det Stoppa utförsäljningen av Stockholm. Bland personal och föräldrar inom förskola och barnomsorg heter nätverket Barnverket. Globalt finns det många nätverk. Kyrkans organisationer har ett: Jubel 2000. Det finns Attackrörelsen, som inte alls är så militant som namnet kanske leder associationerna till. Det här är rörelser som bildar nätverk utifrån en ängslan över just detta: Vart är utvecklingen på väg? Vart tar pengarna vägen? Var finns det plats för oss människor? Var finns det plats för oss som inte bara lever för pengarnas skull utan som också har andra intressen och sätter andra värderingar högre, vi som vill hävda demokratins överhöghet över ekonomin? Jo, vi tar vägen in i de här rörelserna, och vi protesterar - här i Stockholm utanför riksdagen, i Malmö på något torg, i Gällivare om man vill börja röra på sextimmarsdagen. Det finns många livaktiga nätverk och proteströrelser. Vi tar tillfället i akt, på samma sätt som man gjorde i Danmark när man röstade nej till EMU. Det fanns mycket av demokratiprotester i detta, mot bristen på lyhördhet från en politisk elit som vill trycka på människor omänskliga system uppifrån. Det här protesterar människor emot. Och vad möts vi då av för reaktioner? Jo, då blir vi kallade för terrorister och huliganer, för isolationister, för nationalister, för rasister. Jag tror att det är en livsfarlig hållning från dem som vill beteckna sig som det politiska etablissemanget. Jag tror att den typen av reaktioner driver många människor i händerna på just sådana organisationer som kanske har rasistiska eller nationalistiska punkter på sitt politiska program. Se den demokratirörelse som växer fram, och bejaka den! Bejaka inte bara demokratirörelser när de finns långt borta, som den som har fått Milosevic på fall, utan bejaka också de demokratirörelser som finns på närmare håll och de som använder den nya tekniken för att organisera sig globalt, som vill kräva global demokrati och inte bara global ekonomi. Det är någonting att lyssna på för oss som vill hävda politiken som redskap för förändringar och som möjlighet för människor att göra sin röst hörd även om de inte har pengar. För detta behöver vi också tid - tid att engagera oss i de här nätverken, tid att bära upp den demokrati som jag utgår ifrån att vi är överens om ska vara både livaktig och genomskinlig nog att kunna kontrolleras. Detta behöver vi tid till, och den tiden ska vi ta oss. Den tiden ska vi kräva, Bo Lundgren. Vi kommer inte att backa, varken i arbetstidsfrågan eller när det gäller möjligheten att skapa en levande demokrati.

Fru talman! Det är naturligtvis bra att Gudrun Schyman tar upp och diskuterar arbetstiderna. Däremot är det mindre bra att hon inte vill bemyndiga människor att hantera den här frågan. Gudrun Schyman väljer fortfarande att styra och ställa, reglera och lagstifta, bestämma och kontrollera. Hon sade i sitt anförande, i ett annat sammanhang, att hon såg det som ett problem med en politisk elit som vill trycka på människorna beslut. Men det är väl just det som Gudrun Schyman vill göra. Vi har de senaste veckorna sett hur stora fackliga organisationer enats kring ett förslag till arbetstidsförkortning. Det är ett intressant förslag man för fram, eftersom det stärker medarbetarnas valfrihet och möjlighet att bestämma över sin tid. Däri ligger det intressanta. Att förkorta arbetstiden handlar för många om livskvalitet. Då kan man lägga mer tid på sina barn och utveckla sina egna intressen. För det behövs ett självbestämmande - större kontroll över arbetstiden, större kontroll över den egna ekonomin. Därför vill vi medverka till en förändring som gör att den anställde får bättre möjlighet att själv bestämma hur man planerar sitt arbete och hur man planerar sin ledighet. Det är därför vi också vill sänka skatterna: för att möjliggöra valfriheten också för människor med små, vanliga inkomster - möjliggöra att öka konsumtionen eller att gå ned i arbetstid. Men, fru talman, problemet är ju att Gudrun Schyman inte vill öka självbestämmandet. Bakom den moderna fasaden finns fortfarande en företrädare för en politik som syftar till att öka statens inflytande över hur människor lever - över deras inkomster, över deras valmöjligheter. Det är därför Gudrun Schyman kräver politiskt styrd förkortning varje vecka, och det är därför hon ställer upp på regeringens maxtaxa. Ett problem för Gudrun Schyman är att hon verkar vara i stort behov av att få bestämma, så stort att hon frångår tidigare krav om sex timmars arbetsdag eller 30 timmar per vecka. I förhandlingar med regeringen har man krävt 35 timmars vecka. Alldeles i dagarna talade Gudrun Schyman om att det räcker med en väsentligt mindre avkortning till 39 timmar - bara hon får vara med och bestämma hur den här avkortningen ska förläggas. Det ger inte ett särskilt trovärdigt intryck: att gå med på en hur liten förkortning som helst, bara den är politiskt styrd. Om nu Gudrun Schyman vill vara en modern företrädare för en ny vänster är det väl rimligt att hon också myndigförklarar människorna, slår vakt om rättvisa och lika möjligheter men faktiskt också låter människor välja själva och ta ansvar för de val de själva träffar.
Fru talman! Jag ser inte alls någon motsättning i att förkorta arbetstiden och att låta människor själva få ett större inflytande över arbetstidens förläggning. Att öka löntagarnas makt i förhållande till arbetsgivarens makt i den här frågan tycker jag är alldeles utmärkt. Vi tycker att det är nödvändigt att ha en förkortning av arbetstiden i vardagen. Det innebär en förkortning antingen per vecka eller per dag, eller hur man nu väljer att lösa det. Det är alltså inte längre semester det är fråga om. Jag förstår inte resonemanget om att det på något sätt skulle vara att backa att säga att en arbetstidsreform måste införas stegvis. Det har vi sagt hela tiden. Precis som när vi gick från 48 till 40 timmar, vilket skedde stegvis under nästan 15 år, kommer naturligtvis vandringen ned till 30 timmar också att ta många år. Vi är realistiska nog att inse att det är så, och det arbetar vi för - självklart. Sedan för Lennart Daléus ett resonemang om att bemyndiga människor och att man då inte ska kräva politiska beslut. Är inte politiken, Lennart Daléus, ett uttryck för människors myndighet, att människor själva väljer sina politiska representanter och ger dem förtroendet att genomföra de reformer som de har utlovat och som folk har beställt? Det är väl en väldig skillnad på att ha en politisk legitimitet för det man driver och att kuckla ihop någonting i stängda sammanträdesrum och trycka på folk som inte har fått säga sitt över huvud taget. Vi har t.ex. inte fått säga vårt i EMU-frågan, men det kommer som på beställning från det politiska etablissemanget. Det är klart att människor reagerar! Arbetstidsfrågan var vi ute med i valrörelsen - i föregående och i föregående och i föregående. Vi har ett starkt stöd från många människor i denna fråga. Det vore väl fullständig vansinnigt om vi då inte skulle arbeta för den. Ska vi inte, Lennart Daléus och jag, ta våra väljare på allvar och driva deras politiska krav som de har gett oss förtroendet att driva? Ska vi lägga ned politiken? Ska vi privatisera riksdagen? Är det det som är meningen?

Fru talman! Gudrun Schyman vimsar med orden. Han blandade bort vem det är hon talade om och vem som hade beställt saker. Ena stunden säger hon att frågan om man ska korta på veckan eller dagen får "man" väl lösa. Då är frågan: Vem är "man"? Är det Gudrun Schyman, vi här i kammaren eller möjligen några parter som kan tala om detta så att den enskilda individen kan välja? Sedan säger hon att man naturligtvis som politiker i denna statsägda kammare måste genomföra det man har utlovat. Det kan vara rimligt. Men när hon sedan säger att det här är någonting som väljarna har beställt då blir det lite magstarkt. Inte har väljarna beställt det förslag som Gudrun Schyman nu torgför och som innebär att man alltså ska ha politisk lagstiftning som innebär en normalarbetstid på 39 timmar i veckan och som i realiteten ska finansieras med skattemedel. Det är, fru talman, knappast någonting som väljarna har beställt, i alla fall inte av oss, det kan jag lova. Däremot har väljarna naturligtvis beställt att få mer tid och mer utrymme och möjlighet att välja om de vill konsumera eller ta mer ledighet. Det som är poängen är att de fackliga organisationerna har tagit detta ad notam. Det är därför som deras förslag ser ut som det gör. Gudrun Schyman säger att de vill båda - facket och hon - lagstifta. Ja, men det är en herrans skillnad på att vilja lagstifta om t.ex. att inrätta en fond eller ett konto som individer själva kan förfoga över. Att åstadkomma en lagstiftning för att göra det möjligt är en alldeles utmärkt lagstiftning. Det är vad lagstiftningen ska var till för - att göra det möjligt. Men det är någonting annat än Gudrun Schymans förslag till lagstiftning som innebär att man lagstiftar om normalarbetstiden och talar dessutom om hur den normalarbetstiden ska se ut. Ja, vi älskar nog lagstiftning båda två, men det är skillnad på lagstiftning och lagstiftning. Den ena kommer uppifrån, pekar från ett politiskt system hur det ska gå till. Den andra lagstiftningen skapar möjlighet för människor, individer. Den gillar vi.
Fru talman! Jag har inga problem med vad väljarna har gett Vänstern för stöd för att driva, nämligen kortad arbetstid, sex timmars arbetsdag med bibehållen lön så att det inte bara är de högavlönade som har råd att gå ned i arbetstid utan att också de lågavlönade kvinnor som arbetar inom vård och omsorg och som sitter vid en snabbköpskassa ska arbeta mindre tid och ändå ha lön så att den räcker. Det är helt oproblematiskt. Vi har i dag en arbetstidslagstiftning som tillåter förhandlingar om just hur arbetstidens förläggning ska vara, Lennart Daléus. Kanske Lennart Daléus inte kan den nuvarande arbetstidslagstiftningen, men den ger stora utrymmen att förhandla omkring, just för att man på den egna arbetsplatsen ska kunna diskutera hur man bäst ska lägga ut arbetstiden, så att de som arbetar där själva ska kunna få igenom så mycket som möjligt av sina egna synpunkter i denna fråga. Detta kan vi gärna förstärka. Om det behövs en ny lag eller om i ska använda den gamla får vi väl se. Det Daléus bekänner sig till är en lag som över huvud taget inte finns, som inte är konstruerad ännu. Behövs det en ny konstruktion för att garantera individen inflytande kan vi väl göra det. Det viktiga är att vi i praktiken sätter i gång en arbetstidsreform som människor har efterlängtat och som ger människor både tid och pengar så att de kan leva drägliga liv.

Fru talman! Jag ska inte återkomma till frågan om arbetstid utan ta upp det tema om demokrati som Gudrun Schyman också hade. Det är vår tids största fråga, kampen mellan demokrati och diktatur över världen. Häromdagen föll ännu en diktatur. Vi såg bilderna på jublande människor som äntligen kan berätta om det förtryck och den förljugenhet som den fallna kommunistiska nomenklaturan har utövat. I denna kamp är det svenska Vänsterpartiet med sin nuvarande styrka och sin nuvarande position en viktig aktör. Men sanningen är att ni alltid hamnar på fel sida. Det här är ingen akademisk fråga, ingen fråga för historiker, utan det är saker som händer nu. Gudrun Schyman nämnde oppositionen mot Milosevic. Jag erinrar mig en TV-debatt vi hade förra året där Gudrun Schyman begärde replik på mig och sade: Milosevic är ingen diktator, han är demokratiskt vald. Ni stödde inte oppositionen mot Milosevic. Milosevic har störtats av en folklig revolt underifrån och demokratiernas tryck utifrån. Ni har opponerat er mot det. Ni stödde inte kritiken av Göran Persson när hade prisat stabiliteten i diktaturen Kina. Och så detta med Kuba. Svenska journalister grips på Kuba. Ni har statliga pengar till något som heter Vänsterns solidaritetsforum som ska användas för biståndsverksamhet. Det använder ni eller Vänsterns solidaritetsforum till kontakter med Kuba, liksom vi gör. Våra utsända har kontakter med oberoende journalister för att stötta oppositionen och försöka åstadkomma en något mindre förljugen nyhetsförmedling. Men era kontakter är med regimen. Den här organisationen, Vänsterns solidaritetsforum, skriver i sin verksamhetsplan att de vill ha ett besöksutbyte för att studera den typ av demokratiskt system som Kuba har. Vad är detta? Vänsterpartiet se till att svenska skattepengar inte används för att stötta Castros diktaturregim på Kuba?
Fru talman! Det kan jag göra. Vi diskuterade naturligtvis frågan i partiets ledning och sade att den resan inte skulle bli av med just de pengarna, eftersom vår uppfattning i partiledningen är att Kuba är en diktatur. Det var väldigt enkelt att svara på den frågan. Jag tror att det är viktigt, Lars Leijonborg, att vi, när vi nu ser den positiva utvecklingen och demokratigenombrottet med Milosevics störtande, också ska se att den politiska koalition som nu har kommit till makten var motståndare mot Natos bombningar och motståndare mot EU:s sanktioner. Jag tror inte att den politiska kartan är så väldigt enkel alltid att förstå sig på. Man ska se alla nyanser.

Fru talman! Det hedrar i och för sig Gudrun Schyman att hon är på det klara med att Castro är en diktator, men sanningen är ju att den här verksamheten fortsätter. Det finns andra i hennes parti som anser att Kuba är en demokrati och som tycker att det är rätt att ta hit regimförsvarare på seminarier och att skicka dit studiegrupper. Jag vidhåller min vädjan till Gudrun Schyman att på allt sätt använda den ställning hon har inom Vänsterpartiet till att få stopp på detta. Jag läste en artikel om vilka länder Milosevic skulle kunna resa till om han skulle vilja lämna Serbien. Det var en ganska grotesk resekatalog, där jordens diktaturer var uppräknade. Han kunde välja mellan Khadaffis Libyen och kommunisternas Kina, Vitryssland och några länder till. Det är en påminnelse om att kampen för demokrati på intet sätt är vunnen. Det är oerhört viktigt att den förs vidare med all kraft. Sverige har en central roll att spela i den kampen. Där är ju sanningen den att Vänsterpartiet nästan alltid sviker. Det är ett faktum att Gudrun Schyman i TV-debatten 1999 före EU-valet hävdade att Milosevic var demokratiskt vald. Ni kanske hörde honom säga på TV häromdagen: Jag har underrättats av valkommissionen om att jag har förlorat valet. Det lät ju tjusigt, men alla vet att han några dagar tidigare hade sagt åt valkommissionen att meddela att han hade vunnit valet. Då kunde han göra det eftersom han fortfarande var en diktator. Men folkets tryck underifrån och demokratiernas tryck utifrån fick till sist bort honom. Och Gudrun Schyman och hennes parti har inte varit en del av det trycket - låt oss komma ihåg det - på samma sätt som hon inte var en del av det tryck som fällde diktatur efter diktatur i östra Europa. Detta är inte akademiskt, detta är inte historia, utan detta handlar om människor av kött och blod som lever i dag. Det är därför som jag tycker att det är så oerhört viktigt att påminna om den falskhet som finns i Vänsterpartiet när partiet talar om internationell solidaritet och demokrati, för det är just det som vi skulle vilja ha mer av.

Fru talman! Jag är bekymrad över att Bo Lundgren har så liten förståelse för de protester som kommer mot den ekonomiska utveckling som så totalt dominerar både i västvärlden och i världen i stort och som leder till stora problem och till att klyftorna ökar dramatiskt. Det gäller inte bara mellan den rika världen och den fattiga världen utan också mellan människor i den rika världen. Vi får hela tiden en tudelning av samhället och ekonomierna. Det finns de som tjänar och de som förlorar. Gapet mellan dessa ökar. Det är ju inte någon extremistisk ståndpunkt som jag har. Jag kan citera vad FN:s människorättskommissarie, Mary Robinson, har sagt om denna: "Den globalisering vi har är orättvis. Den skapar klyftor och marginaliserar och förvärrar för sårbara befolkningsgrupper och för de minst utvecklade länderna." Det är hennes bedömning av vad som pågår. Det är också den bedömning som så många människor gör, som gör så många människor upprörda och som leder så många människor ut i ett aktivt engagemang, protester och avståndstagande. Det här måste väl på något sätt beröra också Bo Lundgren och moderaterna. Det kan inte bara vara så att lösningen på detta problem är sänkta skatter. Nej. Då skulle jag vilja höra från Bo Lundgren: Vad har han för kommentar till detta eller till det som man skriver i Aftonblandet? Man skriver så här: Illusionen om den självreglerande kapitalismen har för länge sedan spruckit. Det vi ser är en värld som slits sönder av klassklyftor och sociala spänningar. Nästan 1 miljard människor är analfabeter. De rikaste 20 procenten i världen svarar för över 80 % av all konsumtion. Antalet fattiga ökar liksom antalet miljardärer. Det är alltså någonting som pågår. Det är en realitet och en vardag som många människor lever i. Berör det moderaterna?